Fru talman! Jag börjar med den sista frågan, eller det sista konstaterandet. Vi är överens om att man när man kommer ut ska ha det ordnat så att man inte hamnar i det kriminella livet igen. Därför måste myndigheterna - jag tänker på socialtjänsten, kriminalvården och frivården - samarbeta bättre. Det har vi sagt, och det finns ett arbete som pågår på detta område. Vad gäller pengarna har vi ju satsat 271 miljoner för något år sedan. Det var den största satsningen någonsin. Det är det första. Det andra är att kriminalvården nyligen har fått 100 miljoner extra för att bekämpa narkotikan i fängelserna. Jag har här i min hand ett pressmeddelande från SEKO där de uttalar att de är jätteglada och ser mycket positivt på detta. Vad gäller vikten av individuella handlingsplaner delar jag också Gunnel Wallins uppfattning att detta måste ske och ska ske. Om det inte har varit så hittills är det en brist, men det är viktigt att rehabilitera människor enligt individuella handlingsplaner.
Fru talman! Det verkar som om vi vore överens om mycket, men så är det faktiskt inte. Det är en sak att säga att detta ska ske, att vi ska ha individuella handlingsplaner. Det finns ju på papperet. Men det finns inte i verkligheten, och det är mycket betingat av att det inte finns resurser inom kriminalvården. När jag sedan frågar efter pengarna säger Yilmaz att man anslog pengar för något år sedan, och sedan har det kommit 100 miljoner till när det gäller narkotika. Detta är ju inte beslutat än. Men de pengarna kommer kanske, och det är ju bra. Alla resurser behövs. När det sedan gäller de individuella planerna är det jätteviktigt att vi kan få ned återfallsprocenten. Det är det viktigaste brottsförebyggande arbete vi har framför oss.
Fru talman! Först vill jag säga att detta inte är någon budgetdebatt. Om Gunnel Wallin vill prata om pengarna skulle hon ha gjort det förra gången när vi hade debatt om budgeten. Men jag vill ändå säga att det är lätt att lova för mycket. Det är lätt att säga: Vi vill ha mer pengar. Men då måste man också säga var man ska ta pengarna. Vi pratar om välfärdssamhället. Vi pratar om förebyggande arbete. Hur ska vi satsa på skolan? Hur ska vi satsa på dagis, på föräldrarna, på välfärden? Det är också förebyggande arbete. Ska vi ta pengar därifrån och satsa på fängelserna? När man säger sådant här måste man också ta ansvaret och säga hur vi ska finansiera detta. Det är lätt att lova, men sedan måste man också säga var man ska ta pengarna. Det här med de 100 miljonerna är klart. Annars hade man inte gått ut med ett pressmeddelande från SEKO. Det är deras pressmeddelande, inte mitt.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Yilmaz undvek att svara på mina frågor. Jag förstår det, för det finns inga svar. Jag vill bara upprepa: Tycker Yilmaz att kriminalvårdens insatser för att förebygga återfall i grov brottslighet har ökat? Sedan säger Yilmaz att oppositionen slår in öppna dörrar. Då skulle jag vilja fråga: Varför har då majoriteten så oerhört svårt att i sina texter bemöta de yrkanden som vi har lagt fram i våra motioner? I ärende på ärende står det: Vi håller med motionären. Vi tycker att det ser ut på det här sättet. Man t.o.m. citerar forskning som styrker detta. Men så yrkar man avslag. Jag skulle vilja fråga hur Yilmaz - som ändå sitter i Kriminalvårdsstyrelsen, som har god insyn i hur verksamheten ser ut och som är väl medveten om de återkommande nödropen efter mer resurser - kan stå här i kammaren och vidhålla att det inte behövs några fler resurser. Är utvecklingen inom kriminalvården tillfredsställande, Yilmaz? Är det en tillfredsställande utveckling inom behandlingsinsatser, motivationsinsatser, utbildningsinsatser, frigivningsinsatser etc.? Finns det ett svar på det skulle jag gärna vilja ha det,
Fru talman! Vad gäller att förebygga brott satsar vi mycket på det. Det är en av de prioriteringar som ska göras i kriminalvården - och inte bara där, som sagt, utan även utanför denna. Vi har ett välfärdssamhälle som alla måste ta del av, så det är egentligen där man ska satsa mycket. Ragnwi Marcelind är mycket flitig i att lova pengar. När vi var på den konferens hon nämnde i sitt anförande sade hon även där: Vi vill ha mer pengar. Men hon säger inte var hon ska ta pengarna. Det är mycket lätt att lova. Visst skulle vi ha mer pengar. Vi behöver mer pengar. Alla behöver mer pengar. Men då måste man också säga hur man ska finansiera detta. När man lovar ska man också tänka på hur det ska finansieras, Ragnwi Marcelind.
Fru talman! Jag kan ge ett kort exempel på ett område där vi gärna skulle vilja spara men där vi har fått nej från bl.a. Yilmaz och regeringen, och det är byråkraterna i Regeringskansliet. Där tar vi gärna pengar och lägger på kriminalvården. Yilmaz säger vidare att oppositionen överdriver situationen inom kriminalvården. Om Yilmaz inte tror på mig eller oppositionen måste han väl ändå tro kriminalvårdens egen forskningskommitté, vars slutsats när det t.ex. gäller sexualbrottsdömda jag gärna skulle vilja ha en kommentar från Yilmaz om. Man skriver: Någon undersökning av effekterna av kriminalvårdens insatser på risken för återfall i brott har inte kunnat göras inom ramen för denna undersökning. Bristerna i individuell och programrelaterad dokumentation, inklusive urvalsprocesser av dömda till programverksamhet, är så omfattande att någon meningsfull sådan analys inte har kunnat göras i nuläget. Gång på gång får vi läsa rapporter om det bristfälliga i programverksamheten och insatserna. Om inte Yilmaz tror mig måste han väl ändå tro våra forskningsrapporter. Det är där oppositionen hämtar sina uppgifter för att kunna yrka på förändringar som ska förbättra kriminalvården. Det är oppositionens ansvar. Det kommer Yilmaz säkert också att vilja göra när han hamnar i opposition. Är det sant att oppositionens röster bara är att slå in öppna dörrar? Vidhåller Yilmaz att kriminalvårdens resursanslag är tillräckliga och situationen är tillfredsställande? Det vore bra att få protokollfört ett svar på det i kammaren från Kriminalvårdsstyrelsens ledamot.
Fru talman! Jag ska upprepa det jag sade tidigare. Jag sade i mitt anförande att den kriminalvårdspolitik vi bedriver i vårt land är bra, men visst finns det brister. Vi ska jobba för att den ska bli ännu bättre. Det är bra, men det kan bli ännu bättre. Vad gäller resurserna behöver vi mer pengar. Vi har fått en del, men vi behöver ännu mer för att det ska bli ännu bättre. Vi får hoppas att vi får det nästa gång. Jag vill återigen säga att vi måste vara stolta över vår kriminalvårdspolitik jämfört med andra länders. Moderaterna hämtar alltid exempel från USA. Där finns hårdare straff och fler poliser. Men där är brottsligheten sex gånger större än här i Sverige. Strängare och längre straff och fler poliser hjälper inte. Vi behöver en förebyggande politik, och det har vi, även om den kanske inte är mycket bra. Den kan bli ännu bättre. Det visar att vi har en bra kriminalvårdspolitik och att vi har lyckats med den. Men den kan bli ännu bättre.

Fru talman! Visst är det så att nästan allting måste bli bättre på det här området. Det är ett område där organisationen och systemet påverkas av alla de omvärldsförändringar som sker beroende på brottsutvecklingen i samhället, polisens insatser, drogpolitik och annat. Allt måste bli bättre. Yilmaz sade nyss att vi från oppositionen slår in öppna dörrar. Det är klart att vi måste slå in de öppna dörrarna, eftersom alla dörrar är öppna inom kriminalvården. Man håller öppet överallt och säger att det pågår utredningar att det ska bli förbättringar. Det är naturligtvis bra. Det ligger lite i sakens natur att det måste vara så på ett så pass komplicerat område. Men när man håller allting öppet måste vi i varje fall knacka på de dörrar som en gång har stått där. Jag har några reflexioner. Det finns en klar brist. När människor måste sitta kvar i häkte för verkställighet blir det inte mycket av några program alls oavsett innehåll. Det blir mycket svårt att ha några vettiga handlingsplaner. Vi måste få fram fler platser. Men det kanske inte bara handlar om att få fler platser. Man kanske ska fundera på hur människor inte ska komma tillbaka eller över huvud taget inte hamna i fängelse. Jag återkomma till det. När det gäller verkställighetsinnehållet är det klart att det finns en brist på effektivitet. Flera har pekat på det. Majoriteten talar om att det pågår forskning och internt utredningsarbete och att vi ska titta på och snacka om det. Det är en vidöppen dörr, och det är klart att vi ska titta på det. Jag hoppas att det kommer att leda till resultat så småningom så att vi inte står här om ett år igen och får höra samma argument. Här måste det komma till något konkret. Rapporterna från såväl myndigheterna som fackföreningarna är nästan förödande. När det gäller förberedelserna finns det flera rapporter som visar att de är alldeles för dåliga. Mindre än 50 % klarar de planer som ska fram för den person som ska frigivas. Det är absolut otillräckligt. Människor släpps i praktiken planlöst ut i tomma intet efter avtjänat straff. Vi får se vad det intensifierade förberedelsearbete som är i gång sedan oktober leder till. Man måste få en chans att utvärdera det. Ett stort problem förutom narkotikan är att det sitter så många människor på våra anstalter som mår riktigt illa, för att inte säga är psykiskt störda. Detta skapar stora problem inte minst säkerhetsmässigt. Jag hoppas att det vi fått läsa och höra från Psykansvarskommittén kan omsättas i praktiken. Det gäller inte minst reglerna om samhällsskydd. Det handlar om att plocka bort dem som är allra mest skadliga och mår allra sämst. Dem kan man inte sätta i en behandling. Framför allt gör de att tillvaron för personal och andra intagna blir helt odräglig. Folkpartiet liberalerna har i detta betänkande slagit lite för intensivövervakning. Självklart kan det krävas ytterligare resurser. Det kan krävas till allt. Men allt handlar inte bara om pengar. Det handlar om att se vilka strukturer vi har och vad vi kan göra för att det ska gå åt mindre resurser. Det är angeläget att vi hushållar med statens pengar. Här tror jag att de som är relativt sett korttidsdömda skulle i större utsträckning komma i fråga för fotboja. För att polemisera lite med min moderata kollega är det att driva denna privatisering ytterligare en bit. Människor får under frihet med ansvar denna straffutmätning inom hemmet. Billigare kan det inte bli. Sköter de sig går det bra. Gör det inte det går det riktigt åt pipan och de åker in igen. Det kanske jag kan få en replik på så att jag kan utveckla det. Fru talman! Min talartid är ute. Jag yrkar bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Det har varit en intressant debatt att sitta och lyssna till. Det har känts lite ovant att jag inte har kunnat gå upp i debatten och ta repliker i ett tidigare skede. Men har man missat att anmäla sig till talarlistan blir det så här. Fru talman! Kriminalvården har stora problem. Det är en platsbrist ute på anstalterna, vilket gör att det bli överbelastning på häktena. Det öppnas nu ett antal platser inom kriminalvården, men fler platser kommer att behövas inom en snar framtid. Vi i Vänsterpartiet anser att det är oerhört viktigt att man från regeringen så snabbt som möjligt fattar beslut om att vi ska bygga en ny stor anstalt i Sverige. Det vore en viktig signal till kriminalvården att det är tydligt att det kommer så att man kan börja jobba i lugn och ro med det. Fru talman! Det har varit mycket diskussioner om misslyckandena inom kriminalvården. Frigivningsförberedelserna fungerar inte och inte de individuella planer som riksdagen och Kriminalvårdsstyrelsen har fastställt ska genomföras ute på anstalterna. Det tycker vi i Vänsterpartiet är oerhört allvarligt. Det är också ett problem som man måste ta tag i ute på anstalterna. Arbetsledarna ska se till att det är det första man ska göra när kontaktmannen ska ha sina kontaktmannasamtal. Det är högprioriterat. Det handlar också om hur man använder arbetskraften och inriktar verksamheten och vad man prioriterar att lyfta fram. Fru talman! Det har också varit mycket diskussioner om behandlingsinsatserna och behandlingsprogrammen inom kriminalvården. Det är oerhört glädjande att alla är så överens om att man behöver satsa och förstärka och att det ska vara mer forskningsbaserat. Ragnwi Marcelind sade i talarstolen att det är ett minimum att man åtminstone ska kunna utvärdera arbetet. Det tycker vi i Vänsterpartiet också. Det Ragnwi Marcelind glömmer att säga är att det över huvud taget inte har funnits inom kriminalvården tidigare. Det har varit hemsnickrade program som ingen varken har utvärderat eller vetat effekterna eller funktionerna av. Man tar nu kvalitativt stora steg framåt för att få en riktig behandling inom anstalterna. Jag håller med om att det fortfarande finns brister. Men jag ser det som oerhört glädjande att man tar steget och försöker hitta metoder att utnyttja tiden på anstalterna på bästa möjliga sätt. Fru talman! Jag vill lyfta upp reservation 8. Jag yrkar bifall till den, även om vi också står bakom våra övriga reservationer. Det handlar om kvinnorna inom kriminalvården. Först under de senaste åren har man börjat uppmärksamma kvinnornas behov, och att man inte kan använda samma behandlingsprogram och inte jobba på samma sätt med kvinnorna som med männen, för det skiljer sig så oerhört när det gäller vilka behov man har och hur man bäst ska kunna återanpassas. Vi i Vänsterpartiet ser det som positivt att man har påbörjat det arbetet, men eftersom man faktiskt började på noll för två tre år sedan och inte har kommit så långt anser vi att det är oerhört viktigt att man lyfter upp denna fråga. Fru talman! Jag vill också lyfta fram frågan om privata fängelser. Jeppe Johnsson pratade om Skottland, som var så bra. Samtidigt som han lyfte fram facket i den ena frågan tycker jag att han ska ställa frågan till facket. I Skottland kunde man driva detta privat beroende på att personalen hade mycket lägre löner än på de statliga anstalterna. Man placerade anstalterna långt ute i obygden där det var hög arbetslöshet och där man fick tag på billig arbetskraft. Det var så man bedrev den privata fängelsevården i Skottland, och det var därför det var lönsamt. Men det kan knappast vara en struktur som vi i Sverige ska sträva efter, utan vi måste förbättra de anstalter som staten har.
Fru talman! Jag vill bara göra ett litet förtydligande. Mina svängdörrar stod öppna, och jag yrkade bifall till reservation 9, men jag ville yrka bifall till reservation 13 under punkt 9. Även om jag inte har någon svårighet med att yrka bifall till just den moderata reservationen till skillnad från andra så ska rätt vara rätt.

Fru talman! När vi i dag ska debattera lagutskottets betänkande LU7, Förmyndare, gode män och förvaltare, vill jag inledningsvis yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Jag kan säkerligen korta ned min tid här i talarstolen på grund av att vi i lagutskottet med detta betänkande förutsätter att regeringen snarast initierar en tidigare aviserad utvärdering av de aktuella bestämmelserna. Vi anser därför för motionernas del att de för närvarande inte bör föranleda någon riksdagens vidare åtgärd. Fru talman! Det är nu återigen frågor om förmyndare, gode män och förvaltare som har aktualiserats motionsvägen från den allmänna motionstiden år 2001. Utskottet konstaterar att det har gått mer än sex år sedan de nya reglerna om förmyndarskapet, god man och förvaltare trädde i kraft. Utskottet har återkommande gånger avstyrkt bifall till motioner på området med hänvisning till att regeringen aviserat en utvärdering av 1995 års förmyndarskapsreform. Såvitt utskottet känner till har inget utvärderingsarbete kommit i gång. Enligt utskottets mening är det hög tid och synnerligen angeläget att regeringen snarast tar initiativ till en utvärdering om de regler som förmyndare, gode män och förvaltare har och som infördes 1995 samt att regeringen beslutar om de närmare formerna för detta arbete och återkommer snarast möjligt. En naturlig utgångspunkt för denna utvärdering är enligt utskottets mening de återkommande frågeställningar som väckts sedan de nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 1995. Fru talman! I frågorna om god man och förvaltare finns det många bekymmer. Men låt mig börja med det viktigaste och det mest elementära för att kunna fullfölja ett sådant här viktigt uppdrag, som betyder så mycket för så många människor. Detta, som är den stora frågan, gäller också huruvida det finns tillräckligt med kunskap för uppdraget. Utskottet anförde detta år 1999, och vi fann att det fanns kritik och att kritiken hade framförts mot bristande engagemang och mot bristande kunskaper hos gode män och förvaltare. Speciellt gällde detta för de många utvecklingsstörda som behövde hjälp av gode mannen med att utveckla beslut om stöd och om den service som de enligt lagen är berättigade till - lagen om stöd och service för funktionshindrade. Det har vidare kommit frågor om hur många uppdrag en god man högst ska ha. Utskottet har väntat på direktiven till utredningen och genom åren avstyrkt motioner med hänvisning till den genom åren närliggande utredningen. Fru talman! I betänkandet finns sju motioner innehållande spörsmål och krav på förändringar så att förutsättningarna för att detta viktiga uppdrag kan bli bättre. Det är bl.a. påpekanden om osäkerheten i frågor om förutsättningarna för att förordna en god man respektive förvaltare. T.ex. har inte uppdragets omfattning inte klarats ut och preciserats tillräckligt. Det handlar också om den enskildes inflytande. Det är bl.a. dessa frågor som har väckts. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag i lagutskottets betänkande nr 7.

Fru talman! De sju motionerna i betänkande LU7 handlar om förmyndare, gode män och förvaltare. De har avstyrkts därför att utskottet förutsätter att regeringen snarast initierar en tidigare aviserad utvärdering, precis som föregående talare beskrev. Om detta tycker jag inte, och jag kommer att utveckla det senare i mitt anförande. Gällande bestämmelser redovisas ju ofta i betänkanden och så har skett även i detta betänkande som gäller vårdnad och förmyndarskap. Ett ämne som jag har berört flera gånger i motioner och även denna gång, i L237, handlar om vårdnaden om barn och ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Vårdnadshavaren företräder också barnet i personliga angelägenheter. Förmyndaren å sin sida ska förvalta barnets tillgångar och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna. I föräldrabalken finns också bestämmelser för den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Denna paragraf är ämnad för människor som inte själv kan göra detta. Det står ingenting om ålder, och jag kan inte utläsa att det inte gäller barn. Men med den juridiska kunskap som finns till vår hjälp har jag förstått att så är det. Fru talman! Jag har respekt för gällande rätt. Det är emellertid inte för att lära mig det som jag har kommit hit. Jag ju här för att för att ändra lagen till det bättre för dem som lagen gäller. Att stifta och förändra lagar är i princip vår enda uppgift som riksdagsledamöter i den högsta beslutande församlingen i landet. Att det står så i lagen nu hindrar inte mig att försöka få en förändring - en förändring för alla barn som inte har föräldrar som tar ansvar för deras personliga förhållanden och ser till att barnet får trygghet och en god fostran. Dessa barn, som har föräldrar som inte ens kan ta vara på sig själva, sviks av samhället i dag. De ramlar mellan stolarna eller har alldeles för många som är inne och försöker hjälpa till. Barnen behöver en vuxen i sin närhet som ser och gör det som föräldrarna inte orkar eller kan. Barbro Hindberg har skrivit en bok - När omsorgen sviktar. Under rubriken Barn i fara har hon sagt: Barn till psykiskt sjuka föräldrar löper en ökad risk att bli utsatta för vanvård, försummelse och psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. Ett exempel på psykisk sjukdom är en riskfaktor vid barnmisshandel och mord på barn. Min poäng är att barnen behöver en vuxen utöver sina föräldrar till sin hjälp. Detta skulle kunna lösas inom ramen för lagstiftningen om förmyndare och god man, som jag har föreslagit i min motion. Men då behövs en lagändring eller en ändring av tillämpning av lagen. Jag hoppas att utredaren i det fall han läser riksdagsdebatten kan få en god idé. En av motionerna, L210, handlar om en praktisk lösning med ändrad redovisningstid för förmyndare, förvaltare och gode män som kan leda till att de inblandade får en lugnare tillvaro och en jämnare fördelning av arbetet. För de gode männen kan det betyda mer tid för huvudmannen. För alla berörda kan det betyda mer tid och därmed säkrare behandling. Fru talman! Det mest frustrerande som jag har upplevt som riksdagsledamot är att man begraver frågor genom att hänvisa till att det pågår en utredning, en utvärdering, en undersökning eller att det kommer att påbörjas en utredning eller att regeringen eventuellt, kanske, möjligen kommer att föranstalta om en förändring i gällande lag. Det måste finnas något annat sätt för landets högsta beslutande organ att få ändringar i lagen till stånd. Arbetet i riksdagen uppfattas kanske annars som beslutsförlamat och verkningslöst av dem som vi är satta att stödja och hjälpa, nämligen medborgarna. Det vore mer renhårigt om majoriteten klart och tydligt kunde säga: Vi tycker inte som motionärerna. Nu är det ju populärt med imperativ i debatten. Tycker ni inte som vi, så säg det då! Tycker ni som vi, så säg det då till regeringen så att de vet vad den kommande propositionen ska innehålla! Det är ju i denna kammare som vi bestämmer, eller hur? Fru talman! Eftersom det inte finns något annat förslag yrkar jag bifall till utskottets förslag att vänta på en utredning.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga. Enligt Berit Adolfssons motion är det inte bara ekonomin som förmyndare och god man ska ta hänsyn till, utan det handlar också om en allmän omvårdnad av dessa barn. Jag undrar om Berit Adolfsson skulle vilja utveckla hur hon har tänkt sig detta. Sedan vill jag också fråga om inte Berit Adolfsson är av den åsikten att vi alltid bör utreda noga innan vi beslutar om sådana här viktiga saker.
Fru talman! Vi ska naturligtvis alltid utreda. Men det är viktigt att riksdagen talar om vilken uppfattning man har i de olika frågorna. Man skulle kunna skicka med i ett tillkännagivande att det här tycker vi ska ingå i den här utredningen. Jag tycker att man gör det alldeles för sällan. Därför vet inte allmänheten vad majoriteten vill i de här frågorna. Det kan ofta bli en överraskning när utredningen väl kommer. Propositionen handlar kanske inte alls om det som vi trodde att majoriteten hade synpunkter på. Min idé om att man ska utse en god man till barn i missbruksfamiljer och familjer där psykisk sjukdom förekommer handlar om att barnen behöver en annan vuxen som kan se till att saker och ting blir gjorda i hemmet. I stället för att flytta barnen till en institution eller liknande kan barnen fungera bra om det finns en vuxen i närheten. Lotta på Bråkmakargatan kunde t.ex. gå till tant Berg. Emil i Lönneberga hade Alfred när mamma och pappa var stökiga på något sätt eller inte gjorde saker som Emil tyckte var bra. Det är människor och miljöer där det fungerar bra och där man är lycklig och harmonisk, men man behöver ändå en vuxen tillsammans med föräldrarna som man kan prata med. Men jag menar att dessa barn inte har någon sådan person. Därför har jag kommit med idén att de ska få en god man som hjälp. Så var det tänkt.

Fru talman! Åter står vi här i kammaren och efterlyser en utvärdering av de regler som rör förmyndarskap, gode män och förvaltare. Det har tidigare klargjorts att i sak är vi överens över partigränserna. Att det finns fog att se över detta har framförts i flera motioner. För mig tycks det snarare vara så att det finns en skiljelinje mellan oss riksdagsledamöter och regeringen. Nu har nästan hela mandatperioden gått, och fortfarande har ingen uppföljning gjorts av 1995 års förmyndarskapsreform. Det enda vi hört är att regeringen kommit på att en större utredning måste till. Under de senaste åren har synpunkter framkommit till flera av oss om att reglerna i dag är oklara framför allt när det gäller gode män och förvaltarskap. Synpunkter har också framförts på nuvarande bestämmelser som inte medger att en god man får vetskap om vilken diagnos huvudmannen har. Läkare som skriver ut intyget avgör ensam om huvudmannen ska ges stöd av en god man eller en förvaltare. Det har påpekats för mig att detta försvårar arbetet för gode män att bemöta huvudmannen på rätt sätt. Många gånger får de gissa sig fram och pröva innan de kommer underfund med huvudmannens sjukdomsbild. Borde inte gode män ges det förtroendet och informeras om sjukdomsbilden? De kunde ju omfattas av tystnadsplikt. Det skulle underlätta, och det skulle vara av störst positiv betydelse för huvudmannen själv. Det har också påpekats att neddragningar inom vård och omsorg har medfört ett allt större ansvarstagande för många gode män. Det utökade ansvaret som ej ingår kan ibland vara svårt att frigöra sig från när huvudmannen, t.ex. en psykiskt sjuk person, dessutom saknar anhöriga och är helt utlämnad och ensam. En engagerad god man ställer då upp och hjälper till i besvärliga situationer, är en god medmänniska och tar frivilligt en del av det ansvar som vård och omsorgspersonal lastar över. Detta är ohållbart i längden. Risken finns att färre åtar sig godmanskap därför att ansvaret ökar medan den ekonomiska ersättningen fortfarande är mycket låg. Dessutom vill jag också ta upp det som Marina Pettersson nämnde angående utbildning. Jag har haft kontakt med två gode män som har efterlyst utbildning. Under alla år som de har varit gode män har de aldrig erbjudits en utbildning. De är mycket förvånade att ingen heller har brytt sig. Viljan finns från de gode männens sida att höja kompetensen för det ansvarstagande som man har i den här rollen. Jag finner därför att utskottets krav verkligen är befogat. Nu är det synnerligen angeläget att det sker en utvärdering. Jag instämmer också i lagutskottets förslag.

Fru talman! Jag ska hålla mig mycket kort. Detta blir inte ett anförande utan bara ett kort påpekande. Människor som behöver förmyndare eller goda män tillhör grupper som inte kan ta ansvar för sig själva och inte kan föra sin talan. Det är verkligen det glömda Sverige. Vi agerar på ett grymt och hänsynslöst sätt om vi bidrar till att glömskan tätnar kring dessa människor som själva inte kan föra sin talan. Därför vill jag mycket snabbt instämma i de allra sista meningarna i betänkandet. Det är synnerligen angeläget att de här frågorna behandlas och att regeringen snarast tar initiativ till en, hoppas vi, snabb behandling av dem.

Fru talman! De nuvarande reglerna beträffande förmyndare, gode män och förvaltare är, som tidigare nämnts, till viss del resultatet av en reform som genomfördes 1995. Under senare år har lagutskottet behandlat motioner liknande dem som vi nu kan läsa om i betänkandet LU7.

Utskottet har därför vid behandlingen med skärpa pekat på att det är angeläget att regeringen snarast tar initiativ till en utvärdering av reglerna om förmyndarskap m.m. I betänkandet ges exempel på förändringar som måste göras, och jag vill peka på ytterligare fall som jag hoppas att regeringen ska ta till sig, fall som borde uppmärksammas och som måste föranleda förändringar. När en person är god man för en mindre bemedlad person betalar kommunen arvodet. Den betalar också sociala avgifter och drar skatt. Men om personen i fråga har pengar, så att hon eller han själv kan betala sin gode man, ska gode mannen anmäla till skattemyndigheten att den enskilde är arbetsgivare. Gode mannen ska sedan betala ut arvode till sig själv, lägga på arbetsgivaravgifter och betala skatt. Att den enskilda personen, som kanske knappast vet vad hon eller han heter, ska vara arbetsgivare är helt absurt och oetiskt. Jag anser att kommunen, som har alla rutiner klara, borde betala arvodet osv., precis som för mindre bemedlade personer, och sedan skicka en faktura som gode mannen ska betala för den enskildes räkning. Ett annat exempel såg jag i en tidning häromdagen under rubriken "Blev god man för elva personer mot sin vilja". En god man avled, och plötsligt stod två arvingar helt oförberedda och mot sin vilja som gode män för elva för dem helt okända personer. Först nu två år senare är de fria från uppdraget. Att dödsboet ärver godmansskapet och är skyldigt att kvarstå tills ny god man utses är det säkert inte många som vet. Att plötsligt ställas inför uppgiften att skaka fram god man är ofta problematiskt, men det kan verkligen inte vara rimligt att godmansförordnandet går i arv. Fru talman! Jag är emot att man med automatik ärver titlar och uppdrag - bortsett från den kungliga successionen. Den blivande kungen eller drottningen har dock i motsats till den som ärver ett godmansuppdrag möjlighet att avsäga sig sitt uppdrag omgående. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslagen i betänkandet.

Fru talman! Med anledning av lagutskottets betänkande nr 7, som gäller förmyndare, gode män och förvaltare, vill jag anföra följande. Jag är ledamot av konstitutionsutskottet sedan snart fyra år tillbaka, och jag har under denna mandatperiod vid fyra tillfällen närvarit när justitieombudsmännen har överlämnat sin årsberättelse, sin s.k. ämbetsberättelse. Det är en mycket tung och mycket viktig inlaga, som enligt min bestämda mening, inom parentes sagt, förtjänar ett mycket större offentliggörande än det som utskottet självt klarar av. Den borde läggas fram här i kammaren under samma värdiga former som förekommer vid andra årliga procedurer vi genomgår i kammaren. Jag skickar med en hälsning till riksdagsstyrelsen att se över detta. 1809 tillsammans med konstitutionsutskottet, ska utöva kontroll och granskning av de offentliga myndigheter och verk som är satta att sköta landets lagar, förordningar och regler. Det ska se till att myndigheter och ämbetsmän inte ägnar sig åt maktmissbruk och framför allt att de behandlar sina medborgare lika inför lagen. En sak som har varit återkommande i de fyra JO berättelserna och som har gjort mig djupt bekymrad är justitieombudsmännens årliga kritik av överförmyndarverksamheten i flera av landets kommuner. Jag har tagit med mig dessa årsberättelser upp i talarstolen, inte bara för att symboliskt visa upp dem. Jag ska läsa upp några rader ur den senaste årsberättelsen, som gäller fjolårets förvaltning. På ett ställe skriver ombudsmännen: "Vid inspektionerna har vidare noterats att bestämmelserna om gode mäns och förvaltares m.fl. redovisningsskyldighet inte alltid efterlevs och att det föreligger vissa brister i överförmyndarnas handläggning och kontroll av dessa frågor. Det är inte ovanligt att årsräkningar godkänts trots att de inte avgetts på 'heder och samvete'." Det är en mycket allvarlig erinran från ett av många inspektionsbesök ute i landets kommuner. Jag skulle kunna citera ur samtliga årsberättelser. Det handlar där om bristande diarieföring och om bristande respekt för dem som har haft möjlighet att föra talan för dem som är föremål för godmanstillsyn. I alla de fall där man har företagit inspektioner har man haft någon erinran. Det är kommunernas skyldighet att klara detta. Det är kommunerna som har ansvaret, och de måste enligt min uppfattning se till att denna förtroendemannagärning får en annan status och en annan juridisk inramning. Ni i lagutskottet har, som jag ser det, fattat ett mycket klokt beslut då ni enigt har begärt att regeringen ska göra en översyn, men jag skulle vilja ge några tips till. Jag skulle önska att ni i lagutskottet ägnade en offentlig utfrågning åt de granskningar som rör gode män, förvaltare och överförmyndare eller på något annat sätt skapade publicitet kring dessa. Det handlar ytterst om totalt värnlösa människor, som inte kan föra sin talan - som kanske över huvud inte existerar å huvudets vägnar utan bara som fysiska kroppar. Någon ska sköta dem. Den skötseln måste vara omgärdad med hög rättssäkerhet, men det är den inte i dag. Det är bra att ni är ense i lagutskottet, men ni måste ropa högre för att man på andra sidan bron ska genomföra den utvärdering som ni så länge har eftersökt. Då kan ni använda justitieombudsmännens ämbetsberättelser om inte som vapen så snarare som verktyg för att påvisa den brist som här finns i det offentliga systemet. Jag anför inte några fler citat. Jag säger bara att detta är allvarligt att man fyra år i rad har haft grava erinringar t.o.m. mot stora kommuner. Jag ska inte nämna någon vid namn, men några av Sveriges största kommuner har fått erinringar i dessa berättelser. Detta kan absolut inte vara acceptabelt. Det är en skyldighet för de förtroendevalda i denna kammare att påtala de brister som finns och att se till att det inte blir en upprepning av dessa framöver.

Fru talman! Jag vill säga att jag uppskattar Kenth Högströms engagemang och hans anförande i det förra ärendet väldigt mycket. Jag tackar också för det goda rådet, som vi naturligtvis tar till oss. Fru talman! För att spara kammarens tid ska jag bara beröra några frågor i detta viktiga betänkande. Det rör talerätt i mål om hävande av faderskap, automatisk gemensam vårdnad och Vänsterpartiets reservation till förmån för en motion om en barnbalk. I betänkandet behandlar lagutskottet tre motioner som samtliga tar upp frågan om talerätt i mål om hävande av faderskap. Utskottsmajoriteten, dvs. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, avvisar motionskraven. Motionärerna vill att änkor ska kunna få prövat i domstol om den avlidne mannens särkullbarn från tidigare förhållande verkligen är hans biologiska barn. I ett par motioner hävdas att många änkor ställs i en psykologiskt och ekonomiskt svår situation om det uppdagas att det finns en tidigare okänd arvinge. Själv känner jag bara till ett fall. Därför skulle det vara intressant att i dag få veta hur många fall motionärerna känner till. Det fall som jag och flera andra av riksdagens ledamöter har varit i kontakt med gäller en kvinna som i samband med bouppteckningen efter sin avlidne man fick oväntad kännedom om att han hade barn från ett tidigare förhållande. Maken hade erkänt faderskapet och betalat underhåll men däremot inte berättat det för någon. Kvinnan fick förutom en chock ekonomiska problem, eftersom hon var tvungen att sälja sin lägenhet för att särkullbarnet skulle kunna få ut sin arvslott. Den första tanke som dyker upp när man ställs inför ett sådant faktum är att det inte kan vara sant. Tvivel börjar uppstå huruvida maken verkligen är biologisk far. Jag kan förstå det. Men i det här fallet har mannen uppenbarligen levt med en livslögn. Vi vet inte orsaken till det. Vi kan heller inte få veta det, därför att mannen är död. Ur moralisk synpunkt är det naturligtvis oacceptabelt, enligt mitt sätt att se det. Men det är inte riksdagens uppgift att sätta sig till doms över det. Faktum kvarstår att mannen hade erkänt faderskapet. Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. En enig riksdag har uttalat att barnens bästa alltid ska komma i främsta rummet. Fru talman! Motionärernas och reservanternas yrkande har inte barnens bästa för ögonen. Det måste vara djupt kränkande för såväl barnet som barnets biologiska mor, om hon är i livet, att utsättas för domstolsprocess och obehaget med provtagningar som måste göras för att fastställa faderskapet. Man kränker faktiskt också den avlidne mannen, som valt att leva med sin livslögn. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Så vill jag gå över till reservationen om automatisk gemensam vårdnad. Frågan om att införa en bestämmelse som innebär att föräldrar automatiskt får gemensam vårdnad från barnets födelse eller faderskapsbekräftelse har diskuterats under lång tid. Enligt tillgänglig statistik anmäler så många som 95 % av sammanboende föräldrar att de ska ha gemensam vårdnad. När det gäller icke sammanboende föräldrar är motsvarande siffra 50 %. Det visar att de allra flesta par väljer att ta ett gemensamt ansvar för sina barn. Det är bra. Vårdnadstvistutredningen som kom med sitt betänkande 1995 pekar på omständigheter som talar mot en regel om automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar som inte bor tillsammans. I betänkandet sägs bl.a. att det kan finnas en risk att modern inte medverkar till att faderskapet blir fastställt, att gemensam vårdnad skulle uppkomma även om barnet kommit till vid våldtäkt eller annat sexualbrott och att även barn som avlats vid en tillfällig förbindelse skulle komma att omfattas. Utredningen pekar också på att det finns andra situationer när gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, t.ex. om föräldrarnas konflikt är så svår och djup att de över huvud taget inte kan prata med varandra, än mindre samarbeta i frågor som rör barnet. En annan försvårande omständighet som talar mot att man skulle införa en regel om automatisk gemensam vårdnad är att det saknas en klar och tydlig markering av att samboförhållande faktiskt föreligger. I folkbokföringen går det inte att utläsa om ett samboförhållande föreligger därför att det finns föräldrar som, trots att de lever i ett samboförhållande, av olika skäl har valt att inte vara folkbokförda i samma fastighet. Det förekommer också att föräldrar kan vara folkbokförda i samma fastighet fast de inte bor tillsammans. De kan t.ex. bo i olika lägenheter i samma hus, i samma trappuppgång. Vi har ju inte något lägenhetsregister. Fru talman! Vänsterpartiets uppfattning är att en väl fungerande gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Statistiken visar att de allra flesta föräldrar tar det ansvaret. Men det finns fall när det är klart olämpligt, och det är när det förekommer våld inom familjen. Då ska gemensam vårdnad vara utesluten. Det är inte så lätt. Det finns komplikationer med en sådan lagstiftning. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. Fru talman! Jag vill kort beröra frågan om införandet av en barnbalk. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Vi har valt att stödja en motion av Annelie Enochson, Kristdemokraterna, som vill ha till stånd en utredning om behovet av att införa en barnbalk i svensk lagstiftning. Vänsterpartiet har haft ett liknande krav; jag tror att det var 1995. Det är angeläget att det finns ett samlat regelsystem där barnens rätt sätts i fokus. Men vi är inte så naiva att vi tror att barnens ställning stärks bara genom att man inför en särskild balk, lika lite som vi tror att det blir bättre miljö bara för att vi har en miljöbalk. Själva vitsen med en barnbalk är att det som rör barn får ett eget avsnitt i lagboken. Det ger signaler om att barn är viktiga och att de har rättigheter. I föräldrabalken utgår man från föräldraperspektivet. Man sätter föräldrarätten i främsta rummet. Det visas tydligt, som vi pekar på i vår reservation, av att barn har en underordnad roll. Föräldrar kan t.ex. vägra att umgås med sitt barn utan några som helst konsekvenser. Ett barn däremot kan, som en yttersta åtgärd, bli hämtat av polis för att föras till en av sina föräldrar. Fru talman! Det var kort. I övrigt yrkar jag bifall till förslaget i lagutskottets betänkande. Jag hade trott att Tasso Stafilidis skulle gå upp och uttrycka Vänsterpartiets glädje över utskottets tillkännagivande om överflyttning av vårdnaden när det förekommer våld i familjen. Nu kommer han inte att göra det. Marina Pettersson kommer att utveckla det närmare.

Fru talman! Lagutskottets betänkande LU9 innehåller 30 motionsyrkanden. Ett av dessa har vunnit utskottets gillande i form av ett tillkännagivande. Det gäller motion L201 av Cecilia Magnusson och Anita Det handlar om vårdnad och våld i familjen. Den saken behandlades redan före min tid i detta hus i ett betänkande, LU12 från år 1998. I betänkandet står det, apropå våld i familjen att: "Därtill vill utskottet som sin mening framhålla att i de fall där den ena föräldern utsätter en familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling, gemensam vårdnad mot en förälders vilja bör vara utesluten." Detta uttalande har uppenbarligen inte uppmärksammats av landets domstolar eftersom flera domar har fått utslaget att våldsamma män - ibland mördare - som det ofta är fråga om, inte ansetts ha förverkat sin rätt till vårdnad av barn. Jag återkommer senare i mitt anförande till denna motion. Barnets behov och rättigheter kommer ofta i skymundan då föräldrarna ska bestämma hur barnets fortsatta liv ska gestalta sig. Det gäller t.ex. barnets boende. Barnen utgör drygt 20 % av befolkningen i vårt land. Förra året föddes drygt 90 000 barn i Sverige. 53 % av dem hade föräldrar som inte levde tillsammans. Till de nyfödda barn som kanske får vårdnadshavare på två geografiskt olika belägna platser kan läggas de som senare får uppleva att föräldrarna flyttar isär. Många barn mår inte bra i Sverige i dag. I internationella enkäter har man frågat om barns trygghet. Det visar sig att barn som lever i Sverige känner sig mindre trygga än barn i utvecklingsländer. Kan det bero på att barn i andra länder i högre grad bor tillsammans med sina föräldrar - en stilla undran? Många barn kommer under och efter en vårdnadstvist att få det mycket tufft. Detta har uppmärksammats av riksdagens ledamöter i flera motioner som handlar om växelvisboende. I motion L313 framhåller motionärerna att barnets rätt till båda föräldrarna inte får blandas ihop med föräldrarnas behov och önskningar om att få "rättvis" tillgång till sina barn. De efterlyser en kartläggning av hur domstolarna dömer i vårdnadsfrågor. Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, sammanställt kunskap om hur små barn påverkas av att ständigt byta hem, miljö, lekkamrater, leksaker, dagis m.m. Man framhåller att det är viktigt att kunna bedöma vad som är bäst för barnet. Trots att det skulle handla om barnen, innehåller rapporten till stor del frågor om hur föräldrarna ska ha det efter separationen. Man diskuterar endast ett sätt att lösa detta, nämligen att barnet regelbundet flyttar mellan föräldrarnas bostäder. Slutsatser från kunskapssammanställningen är att det "kostar på" för barn att bo växelvis, att barnen inte ska vistas på två daghem eller skolor och att föräldrarna bör bo så nära varandra att barnen kan behålla samma kamrater. Man pekar också på att barn kan reagera psykiskt eller somatiskt vid skilsmässokriser och separationer och att reaktioner visar sig först efteråt. Rapporten andas "den obotfärdiges förhinder". Det resoneras utifrån föräldrarna, utifrån hur de ska kunna skapa sig nya relationer och att de skador som åsamkas barn ändå kan anses överkomliga för barnen. Dock resonerar man inte vidare för att stödja den tesen. I rapporten Den delade familjen från 1985 har särskilt barnens synpunkter redovisats. Där framgår att barnen ser det som en nackdel att packa och flytta ofta samt att barnen lätt hamnar i skuld och lojalitetskonflikter. Därför anses det i den rapporten att föräldrarna i första hans bör se till barnets behov av en stabil och konfliktfri hemmiljö; detta snarare än till sina egna önskningar. Föräldrarnas inbördes kamp för rättvisa, om ekonomiska fördelar och om barnens kärlek riskerar att skapa en förvirrad värld med psykiska och kroppsliga ohälsotillstånd hos barnen. Detta slår man fast i rapporten. Uppenbarligen har barnens ställning försämrats mellan dessa båda undersökningar. Egentligen skulle man kunna byta namn på föräldrabalken och kalla den för barnbalken så att det klart framgår att det är barnen, inte föräldrarna, som står i fokus. Fru talman! Nu har utskottet valt att avstyrka de motioner som rör vårdnad och underhåll, med hänvisning till den pågående utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Jag hänvisar här till mitt förra anförande vad gäller motionsbehandling i största allmänhet. Jag vill uppehålla mig ytterligare en stund vid motion L201, som har fått en välvillig behandling av utskottets majoritet; ett tillkännagivande skickas till regeringen. Det gläder mig särskilt att det är moderata ledamöter som har kommit med ett Columbi ägg i fråga om lösningen av vårdnadstvister där våld förekommer. Både år 2000 och år 2001 avstyrkte utskottet motioner med motsvarande innehåll. Nu har utskottet på nytt behandlat frågan, och man utesluter inte att den i motionen föreslagna lösningen skulle innebära en förstärkning av barnets rätt och främja barnets bästa. Man begär en analys, och den kan förslagsvis komma i den kommande utredningen. Där har utskottet sagt sin mening. Det har man dock inte gjort i fråga om andra motioner, som man nu begraver. Det kan väl tydas så att inte heller regeringen kommer att ta hänsyn till dessa yrkanden. År efter år har det knorrats en del över att riksdagsledamöterna lägger fram motionsförslag som tidigare avslagits. Detta ärende visar att en viss envishet vad gäller förslag till förändring av Sveriges rikes lag kan ge utdelning. Det är väl det som menas med uttrycket att droppen till slut urholkar stenen. Detta öde har tyvärr inte vederfarits en i motionshänseende riktig långkörare, nämligen den om talerätt i faderskapsmål. Den var inte ny när jag kom in i riksdagen, och det har varit en stor minoritet som reserverat sig mot majoritetens behandling av problemet. Det är dags att utreda ärvdabalken, som ju är gammal. Faderskap fastställs numera med nya metoder, men det vore väl inte helt fel att de som nu felaktigt har blivit, eller fått, en far får möjlighet att rätta till det hela. Det framgår av betänkandet att det inte finns några särskilda regler om vem som är behörig att söka resning, men Högsta domstolen har givit frågan en sådan tolkning att det kan uppfattas som att det bara är parterna som får föra talan. Ett barn kan föra talan om fastställande av faderskap mot en avliden mans arvingar, men inte tvärt om. Vad frågan gäller är att också arvingar, maka och andra barn, ska kunna begära resning när nya uppgifter framkommer. En sådan uppgift kan vara att en blodanalys kan visa att en man felaktigt blivit betraktad som far till ett barn. Med nuvarande lagstiftning kan inte en sådan framtvingas. En man som misstänks vara far till ett barn kan avkrävas blodprov, men ett barn som med gammal teknik har fått sig en far tilldömd kan inte på samma sätt tvingas lämna blodprov. Med ett sådant blodprov och därmed följande analys kan grund för resning föreligga. Jag vill hävda att det då gäller vuxna, inte barn. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1, men givetvis står jag bakom övriga moderata reservationer.
Fru talman! Jag återkommer till detta med talerätten, som jag kan hålla med om är en ständigt återkommande fråga här i kammaren. Vad jag tolkar in utifrån de här motionerna är att ni egentligen vill angripa ett arvsproblem genom att införa en regel som kommer att skapa väldigt stora problem, åtminstone som jag ser saken, och också skapa allmän rättsotrygghet. Handen på hjärtat, Berit Adolfsson, emanerar inte detta möjligtvis från att ni egentligen tycker att "oäkta ungar", som ju var benämningen förr, inte ska ha arvsrätt?
Fru talman! Nej - med handen på hjärtat - det tycker jag inte! Men jag kan hålla med om att det ärende som förekommit många gånger emanerar från ett problem som vi har hört. Det problemet kan ändå inte klaras med denna lösning, utan det är fråga om att man i fortsättningen inte ska behöva överraskas av detta problem. Dessutom ska det finnas en möjlighet att få faderskapet bekräftat.
Fru talman! I mitt inledningsanförande nämnde jag just att jag känner till ett fall, och jag hör att Berit Adolfsson känner till samma fall, att hon också är väl bekant med detta, naturligtvis tragiska, öde. Jag vet att Berit Adolfsson har motionerat i frågan. Ni skriver att det är många änkor. Jag frågade därför i mitt inledningsanförande hur många det kan röra sig om utöver det fall som jag känner till. Det kunde vara intressant för kammaren att få veta det.
Fru talman! Det har kommit till min kännedom att det är många som har, eller som har haft, den här problematiken. Man har dock sett att det inte går att komma vidare, så man har funnit sig i sitt bittra öde.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1. Jag står självklart bakom också den andra reservationen där Kristdemokraterna finns med, men för tids vinnande nöjer jag mig med detta yrkande. Det första jag vill ta upp rör frågan om talerätt för hävande av faderskap. Denna fråga har genom motioner behandlats i lagutskottets betänkanden år efter år, men yrkandena om översyn av regelverket för fastställande och hävande av faderskap har hittills varje gång - så också i år - avvisats av lagutskottets majoritet. Jag har lite svårt att förstå varför det tycks vara så kontroversiellt att försöka att nå största möjliga säkerhet i faderskapsärenden och varför det skulle vara fel att öka möjligheten att det som är sant kommer fram. I dag finns utvecklade metoder som ger betydligt större säkerhet vid fastställande av faderskap. Kristdemokraterna står alltså bakom denna reservation, nr 1. Fru talman! I flera år har motioner väckts till riksdagen som handlar om att mor och farföräldrar ska ha rätt att föra talan i domstol om rätt till umgänge med barnbarn även i de fall barnens vårdnadshavare motsätter sig det begärda umgänget. Motionerna har avstyrkts av lagutskottet och avslagits av riksdagen. Det har framhållits att det uteslutande är barnets behov av att få träffa mor och farföräldrarna som ska tillgodoses. Rätten att föra talan i domstol i den här frågan har anförtrotts socialnämnden som anses kunna bedöma i vilka fall det är motiverat att utifrån barnets bästa inleda en umgängesprocess. Det är naturligtvis en svår sak att alltid avgöra vad som är barnets bästa. Det finns med stor sannolikhet ett antal fall där mor eller farföräldrar förvägrats umgänge med barnbarn och där sådant umgänge åtminstone inte skulle vara till barnets nackdel utan till dess fördel, om man ser det på längre sikt. Vi kristdemokrater anser att det finns goda skäl att ändra på de nuvarande bestämmelserna så att moroch farföräldrar får rätt att föra talan i domstol. Vi har därför ställt upp på denna reservation. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas en kristdemokratisk motion, L242, rubricerad Gemensam vårdnad. Motionen innehåller sex yrkanden som handlar om vårdnadens utövande, upplysningar om barnet, växelvis boende, samarbetssamtal, gemensam vårdnad mot ena förälderns vilja och rättens sammansättning när det gäller vårdnadstvister. I alla yrkanden begärs att frågorna ska tas upp till översyn eller beaktas i den utvärdering som regeringen ska göra av 1998 års föräldrabalksreform. I betänkandet förutsätter lagutskottet att så kommer att ske, eller i något fall att yrkandet beaktas i annan utredning. Med anledning av dessa skrivningar har vi kristdemokrater inte reserverat oss till förmån för motionsyrkandena. Vi vill avvakta regeringsarbetet och främst utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform, men vi anser att det är angeläget att denna utvärdering snabbt kommer i gång. Fru talman! Vi kristdemokrater menar att all erfarenhet visar att fungerande och stabila familjer är bra för både barn och vuxna och att det är en förutsättning för ett gott samhälle. Därför måste samhället ta ett särskilt ansvar för att skapa förutsättningar för att gemenskaperna i familjerna kan fungera så bra som möjligt. Familjestabilitet bör vara ett politiskt mål. Vi anser att barn generellt sett mår bäst av att bo ihop med två föräldrar och att de då har störst förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt. Lagstiftning och sociala ekonomiska stödformer bör utformas med utgångspunkt i att stabila familjerelationer är bra och eftersträvansvärt. När en kris uppstår i ett förhållande gäller det därför att man snabbt får hjälp med att lösa upp knutarna. Förebyggande och kompetent familjerådgivning är därför viktigt. Tyvärr är det så i dag att väldigt många relationer spricker. Vi vill verka för en förändring så att antalet separationer minskar i stället för att de ökar. Men vid alla dessa separationer som sker måste ändå barnens bästa sättas i fokus. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt att skapa regler och förfaranden som gör att barnen drabbas så lite som möjligt när föräldrapar separerar. Det kan inte nog betonas att barn inte har och inte ska känna skuld i att vuxna människor - inte ens för barnens skull - inte kan hålla ihop. När den ena eller båda parterna inte har förmåga att för barnens skull se till att relationerna är drägliga nog för att hålla ihop måste i alla fall barnen ges så bra förutsättningar som möjligt för att inte allvarligt ta skada. Det är då viktigt att det finns lagar och bestämmelser som fungerar och i varje situation värnar barnets bästa. De synpunkter som ligger bakom yrkandena i motion L242, men också bakom yrkandena i andra motioner, är därför högst relevanta. Det gäller t.ex. utvärdering av hur den gemensamma vårdnaden fungerar i verkligheten, hur växelvis boende faller ut och hur samarbetssamtal och information mellan parterna har fungerat. Ger dessa möjligheter och medel maximal effekt så att barnen skadas så lite som möjligt av att befinna sig i en situation med separerade föräldrar? Kristdemokraterna tycker att det är viktigt att utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform belyser dessa och andra frågor på ett bra sätt och att man föreslår förbättringar där så behövs. Det är mycket angeläget att utvärderingen snabbt kommer i gång.

Fru talman! Det gäller detta med talerätten igen. För att försöka göra det lite tydligt ska jag ta upp det fall som jag relaterade till i mitt anförande och som Berit Adolfsson också mycket väl känner till. Mannen erkände faderskapet. Under 18 år betalade han underhåll för sitt barn till barnets mor. Mannen avled, och den nya hustrun hade mycket svårt att förstå att han skulle vara biologisk far till barnet. Hon vill därför ha en möjlighet att ifrågasätta riktigheten av detta påstående. Ponera att det införs en sådan regel som ni vill ha. Det skulle faktiskt kunna vara så att mannen inte är far till barnet - det vet inte någon av oss här. Är det då rätt mot barnet att göra det faderslöst? Hur ser ni på det här egentligen?
Fru talman! I dag finns det ju förbättrade möjligheter att fastställa faderskap. Vad vi har begärt är en förutsättningslös utredning, och det har vi gjort mot den bakgrunden att det finns andra möjligheter i dag att fastställa ett faderskap. När det sedan gäller denna specifika fråga är det naturligtvis oerhört svårt att svara ja eller nej på den. Det är mycket möjligt att det kan uppstå vissa komplikationer, men i de allra flesta fall tror jag att det är sanningen som ska segra. Och, som sagt, en översyn av de bestämmelser som gäller i dag är det som vi begär. Sedan får vi se vad den landar i.
Fru talman! Det är klart att det är svårt att diskutera ett enskilt fall, och det kanske inte heller alltid är helt etiskt att göra det. Men det är det fall som ligger bakom dessa motioner. I förlängningen måste man också fundera över konsekvenserna. Min syster och jag är ganska olika. Om jag säger till henne att jag undrar om hon verkligen är min syster och känner mig orolig över att jag ska dela arvet med henne och om jag vill föra talan i domstol för att kolla om pappa verkligen är pappa också till min syster, vad ska gälla då? Ni måste verkligen fundera igenom era tankegångar. Ni har inte barnets bästa för ögonen. Jag är jätteledsen att säga det. Jag uppskattar Kjell Eldensjö väldigt mycket som person, men här tänker ni fel. Detsamma gäller när ni säger att det ska vara fullt legitimt att mor och farföräldrar ska kunna gå till domstol för att få träffa sitt barnbarn. Det är jättetragiskt att utsätta ungar för att kanske inte få träffa vuxna personer. Men kan det verkligen vara riktigt att förutom att pappa och mamma har möjligheten att gå till domstol ska också mor och farföräldrar ha den möjligheten? Jag är nästan upprörd över att ni ens vill tänka tanken att utsätta barn för någonting så förskräckligt.
Fru talman! Jag tackar så mycket för uppskattningen av mig som person. Den är ju glädjande. Men jag återkommer till att jag tycker att man bör göra en förutsättningslös utvärdering av lagen och se om man kan komma fram till något annat som man kan besluta om gemensamt. Gör man inte det, får det som gäller i dag gälla. Så är det ju med det. Jag vill till slut passa på att tacka för att Annelie Enochson har fått en motion delvis bifallen. Tanja Linderborg ville ha också en annan motion bifallen, men så har inte vi tyckt.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till Centerpartiets reservation nr 7. I övriga ställningstaganden som gjorts från Centerpartiet instämmer jag. Hänsyn till barnets bästa är rubriken på mitt anförande. Ett av Centerpartiets mål är att medverka till ett barnvänligare samhälle. Det innebär för oss att barnen ska ha en stark ställning och att de ska mötas med respekt. Det är inte alltid som jag tycker att vi lever upp till barnets bästa. Många gånger ges de vuxna företräde på barnens bekostnad. Att alla barn ska få uppleva en god omvårdnad och umgänge med sina föräldrar är vi nog alla överens om. Trots alla goda föresatser har antalet omhändertagna barn ökat i Sverige under 90-talet. Det har blivit ett tuffare klimat för föräldrarna med ökade krav och minskad tid för att odla relationer. Inget barn ska ändå behöva känna sig övergivet om en katastrof inträffar i deras liv. Det måste alltid finnas någon som tar ansvar och parti för barnet. Dagens insatser är otillräckliga, sett ur ett barnperspektiv. För barnens skull måste vi synliggöra deras behov och våga stå på deras sida. De flesta barn föds i dag av föräldrar som inte är gifta. Lagstiftningen bör därför anpassas till den tid vi lever i och bygga på ett delat föräldraansvar, oavsett samlevnadsform. Utgångspunkten bör vara gemensam vårdnad om barnet efter det att faderskapet har fastställts. Lagstiftningen bör utgå från att en majoritet av föräldrarna är skötsamma och omsorgsfulla om sina barn. Föräldrar som inte lever upp till detta berörs av andra lagar. Vid beslut om vårdnad och umgänge ska syftet alltid vara att göra det som är bäst för barnet. Barnets rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt är det primära. I situationer där kvinnor utsätts för familjevåld drabbas också barnen. Där familjevåld sker måste gärningsmannens lämplighet som vårdnadshavare med umgängesrätt ifrågasättas. Varje händelse som kan benämnas som familjevåld där barn förekommer måste leda till åtgärder som sätter barnets bästa i centrum. Det är vår skyldighet att bidra till att barnet inte utsätts för vare sig psykisk eller fysisk misshandel. Barn som tvingas bevittna våld som sker inom familjen saknar trygghet. De barnen behöver också omsorg och någon att tala med efter de traumatiska händelserna. De behöver kvalificerad hjälp. Föräldrar kan vägra att umgås med sina barn, men barn kan inte vägra att umgås med våldsamma föräldrar. Vårdnadsutövande: För att göra vardagen lite lättare har Centerpartiet föreslagit att en ny bestämmelse införs i 6 kap. i föräldrabalken. Motivet är att ge boendeföräldern större beslutanderätt i frågor som gäller barnets dagliga omsorg. Dagens regler kan medföra stora problem rörande små praktiska frågor, som lätt kan bli uppförstorade av föräldrarna om de har en konflikt sinsemellan. Att båda har laglig rätt att vara med och bestämma om allt är en god tanke men i praktiken inte alltid så klokt. Jag vill också ta upp lite grann om utredning i mål om vårdnad, boende och umgänge. Det gäller vårdnadstvisterna. Vi har tagit del av att det på många håll pågår långa vårdnadstvister, så långa som fem, sex och sju år. Detta sliter naturligtvis på alla parter, men jag vill hävda att det sliter mest på barnen. För barnets bästa bör man sätta in resurser så att utredningstiderna kan kortas ned - detta utan att kvaliteten försämras. Jag tycker att det är mycket olyckligt att utredningar kan tillåtas ta så många år. Även barnens rätt att komma till tals vid vårdnadstvister bör ses över. Vi har i dag en tolvårsgräns. Men det förekommer faktiskt att även barn som är äldre än tolv år har svårt att få komma till tals och avgöra hos vilken av föräldrarna de vill bo. Till syvende och sist är det ändå föräldrarna som har det yttersta ansvaret när vårdnadskonflikter uppstår. Det är naturligtvis viktigt att föräldrar som inte är sams på ett tidigt stadium erbjuds samverkanssamtal. Jag vill också ta upp lite grann om talerätten, som också har tagits upp här tidigare, i mål om hävande av faderskap. Även i år har flera motioner väckts, precis som tidigare år under den här mandatperioden, och de gäller framför allt talerätt för arvingar som ställs inför okända barn som ger sig till känna efter faderns död. Huvudregeln är att arvingarna inte har någon talerätt. Men det bör faktiskt finnas undantagssituationer. En situation som bör omfattas av undantag är när den utpekade fadern nekar till faderskap men efter rättegång och under stor press så småningom erkänner utan att blodprov tagits. Fortfarande med misstanke om att han inte är fadern, men hårt pressad av omgivningen, accepterar den ut utpekade faderskapet. Möjligheterna att ogiltigförklara faderskapet är mycket små. Men det finns faktiskt en omständighet som jag tycker att det kan finnas skäl att åberopa, och det är om det efter många år visar sig att mannen har varit steril. Om inga blodprov har tagits, kan man inte vara säker på detta förrän det har undersökts. Jag vill understryka de fall som vi alla känner till här, men jag vill också sätta fokus på de okända barn som dyker upp. De fall där ett barn och en vuxen haft en etablerad relation - barnet kanske har vuxit upp hos fadern - berörs inte av vårt krav om talerätt, oavsett om det är en biologisk far eller inte. Det handlar i stället om helt okända barn, om fadern har erkänt faderskap under mycket stor press och om det finns en misstanke om att han är steril.
Fru talman! Jag hade faktiskt inte tänkt ta upp det här med talerätten, men det dök upp en frågeställning när Viviann Gerdin nu började tala om detta med eventuell sterilitet. Det jag funderar över är hur man någonsin ska kunna fastställa när steriliteten har uppstått, före eller efter det att barnet har avlats. Det var en frågeställning. Det kan naturligtvis inte Viviann Gerdin svara på, och det kräver jag inte heller. Det jag ville ta upp var detta med automatisk gemensam vårdnad. Det gör jag utifrån att Viviann Gerdin sade att Centerpartiet tar parti för barnen. Det tror jag i grunden, men jag funderar på vad Viviann Gerdin tycker om vad det, om vi får in en sådan regel, faktiskt skulle innebära för barn som har kommit till genom sexuellt tvång, genom våldtäkt eller annat raffinerat sexuellt tvång. Är det verkligen lämpligt att man ska behöva ha gemensam vårdnad med en våldsverkare? Eller man kanske har haft en tillfällig förbindelse på Mallorca. Ska man då ha gemensam vårdnad med en man som inte bor i Sverige? Kan ni se några komplikationer med det här? En annan fråga som jag vill ställa gäller om Viviann Gerdin möjligtvis kan se att det kan finnas en risk för att det blir ännu fler vårdnadstvister om man inför automatisk gemensam vårdnad.
Fru talman! I mitt tidigare inlägg talade jag om fall där det förekommer våld. Att faderskap alltid ska fastställas är en sak för sig. Men där det finns våldsinslag är vi varken för att det ska vara delad vårdnad eller för att umgänge ska ske. Jag vet inte om jag har uttryckt mig oklart.
Fru talman! Ja, då har jag nog helt missförstått vad Viviann Gerdin menar. Automatisk gemensam vårdnad inträder ju när barnet har fötts, efter en faderskapsbekräftelse, och det oavsett om det har förekommit våld eller inte. Det innebär att om det förekommer våld i det här måste mamman, oftast är det ju faktiskt mamman, gå till domstol för att begära enskild vårdnad. Det innebär att antalet vårdnadstvister kan komma att öka. Jag ser det så här: Det är ju ändå 95 % som har gemensam vårdnad. Det är jättebra. Vi har tagit ett enormt stort kliv mot att ta ett gemensamt ansvar för våra barn. Men beträffande de här fem procenten ser jag det som att den lagstiftning som vi har nu får vara en skyddslagstiftning för de barn som faktiskt lever under svåra förhållanden eller riskerar att göra det eller som en skyddslagstiftning för de kvinnor som har fått barn med våldsverkare. Så ser jag det.
Fru talman! Jag vill svara än en gång att det är två skilda saker. Vi framhåller fortfarande att faderskapet ska fastställas när barnet har fötts, men efteråt är det så, och det har jag också sagt tidigare här, att förekommer det någon form av våld, eller har gjort tidigare, mot kvinnan är naturligtvis inte gärningsmannen lämplig som vårdnadshavare eller för umgänge. Jag sade också tidigare att det är vår skyldighet att bidra till att barnet och kvinnan inte utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Det finns ingen grund för att det i sådana fall, vid en våldtäkt, skulle utövas ett gemensamt vårdnadsskap.

Fru talman! Det har diskuterats rätt så mycket och ingående här om talerätt i mål om hävande av faderskap. Jag måste erkänna att jag inte kände till det fall som verkar vara känt för alla andra. Så jag tänker inte diskutera just det fallet. Jag tänker inte heller försöka konstruera möjliga fall, för jag tycker att vi komplicerar den här diskussionen i onödan. Min reaktion, och mitt bifall till motionerna i den här diskussionen, bygger helt enkelt på den text som jag flera gånger har fått läsa omkring dessa frågor. Det var flera gånger som vi hade den här diskussionen i utskottet, och varje gång har vi i slutet av betänkandet fått läsa en oerhört komplicerad argumentering för att behålla gamla regler och gamla metoder för att bekräfta eller häva faderskap. Jag kan inte förstås varför vi fastnat i de här gamla reglerna, varför vi fastnat i de här gamla metoderna. Alla fall som jag har hört beskrivna är otroligt komplicerade, och jag tror inte att vi någon gång kan skriva en lag som absolut, precis och exakt kan täcka vilken situation som helst i livet. Men en lagtext bör vara relativt enkel så att var och en förstår vad som står där. Det här blir så komplicerat, så otroligt sofistikerat. Det finns så många komplicerade steg som ska tas. Det är därför jag yrkar bifall till reservation 1. Jag ska också tala om talerätt i umgängesfrågor. Då yrkar jag bifall till reservation 6. Tanja Linderborg säger att hon inte vill utsätta barnen för oändliga rader av rättegångar. Det kan jag förstå. Jag har sett sådana situationer i vårdnadstvister, och då var inte morfar och mormor eller farfar och farmor inblandade på något sätt. Det var fruktansvärda konflikter mellan föräldrarna, och då blev ständiga överklaganden av gamla vårdnadsbeslut ett slags ständigt pågående tortyr av en f.d. partner, en f.d. make eller maka. Om vi vill ha ett mindre antal rättegångar i de här frågorna bör vi alltså i första hand tänka på att sätta stopp för de här evigt återkommande överklagandena. De kostar väldigt mycket tid. De tar väldigt mycket pengar från någon som måste betala. De är ett slags ständigt plågeri av dem som straffas av en f.d. partner. När det gäller umgänge med far och morföräldrarna vill jag bara säga att det är grymt att acceptera att konflikterna mellan föräldrarna drabbar både barn och gamla. Jag tror på familjen. Jag har själv sett vad det betydde för mina barn när min mor äntligen, efter många år av påtvingad skilsmässa på grund av en totalitär regim, kunde komma till Sverige. Jag såg hur mycket deras liv berikades, hur mycket större dimension deras inre fick genom närheten med den gamla. En av de stora bristerna i vardagen i vår tid är segregationen mellan åldrarna. När jag försvarar den här reservationen vill jag åtminstone bidra lite grann till att minska denna ålderssegregation. Så jag yrkar bifall när det gäller det här med vårdnaden.

Jag tycker att det är en stor vinst för oss alla att just den här komplicerade situationen äntligen har fått en mänsklig lösning. Vi föreslår inte att den som har brukat våld för alltid ska straffas att inte träffa sina barn. Men vi föreslår en prövning som gör det möjligt att den här våldsbenägna personen inte ska få vårdnaden av barn. Jag vill påminna om att våld mot kvinnor också är våld mot barn. Inget barn som har sett sin far slå modern kan må bra. Inget barn som lever i en familj där blodiga konflikter upprepas kan må bra. Barnets bästa krävde denna lagändring. Och jag är väldigt glad för att detta äntligen har kommit till en mycket bra och välbalanserad lösning. Våld mot kvinnor är tyvärr ett ämne som vi på ett fruktansvärt sätt har fått diskutera under de senaste veckorna. Varje steg vi tar för att minska möjligheterna för att våldet fortsätter är en mycket stor vinst för hela samhället. Med detta vill jag avsluta mitt anförande.

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna med undantag för bifall till motion L201 och delvis bifall till motion L301 gällande vårdnaden om barn när den ena föräldern gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern. Vi debatterar nu lagutskottets betänkande LU9. I betänkandet behandlas faderskapsfrågor, vårdnadsfrågor och frågor om umgängesrätt. Vi ska ha i minnet att den stora utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform kommer inom kort. Många av de motioner som behandlas i betänkandet kommer att inrymmas i den aviserade utvärderingen och arbetet som gäller 1998 års föräldrabalk. Herr talman! I denna utvärdering kommer frågor om barnets rätt att bli hörd att genomlysas. Låt oss alla komma ihåg att barn som har förmågan att uttrycka sin vilja med hänsyn till mognad och ålder också har rätt att bli hörsammade. Min uppfattning är att om fler barn blir hörsammade om var de vill bo och var de känner sig trygga så skulle Sveriges domstolar i de svåra vårdnadstvisterna ha färre verkställigheter och färre polishämtningar, och det skulle finnas fler lyckligare barn i Sverige. Vidare kan man fundera på om vi över huvud taget ska behöva stora starka poliser i svarta piketbilar för att hämta barn. I motion L264 tas barnets rätt att komma till tals i vårdnadstvister upp. Utskottet har inte tillstyrkt motionen. Dock har utskottet våren 1999 beslutat att ge ett förordnande gällande frågan om juridiskt biträde för barnet i svåra vårdnads och umgängestvister. Detta förordnande har utmynnat i att en utredare har haft i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i frågan om eget juridiskt biträde i vissa svåra vårdnadsoch umgängestvister. Uppdraget ska redovisas nu i vår. skulle biträda Justitiedepartementet med överväganden om vad som bör göras för att ratificera Europakonventionen som Europarådet bestämt. I den konventionen finns det artiklar som uppmanar staterna att överväga att ge barnet en ställning som part och rätt till ett eget juridiskt ombud i alla processer som rör barn. I denna konvention, European Convention on the Excercise of Children s Rights, finns en artikel med uppmaningen att överväga barnens rätt att få en ställning som part och rätt till eget ombud i alla processer som rör barnet. Sverige har undertecknat denna konvention men ännu inte ratificerat den. Barnens rätt att komma till tals kommer enligt vad utskottet erfarit också att behandlas inom ramen för den aviserade utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Utskottet anser att varken det pågående arbetet med anledning av ratificeringen av Europakonventionen eller det kommande utvärderingsarbetet bör föregripas av riksdagen med något särskilt uttalande. Herr talman! När det gäller frågan om umgängessabotage måste vi komma vidare. Umgängessabotage är skadligt för barnen och deras behov av bägge föräldrarna om barnets vilja och kärlek finns för dem båda. Men vi lagstiftare måste återigen komma till barnets rätt att bli hörd. Det kan aldrig vara umgängessabotage när barnet absolut inte vill ha och är rädd för umgänge av en eller annan godtagbar anledning. Ett barn som vägrar träffa den andre föräldern med rätt till umgänge, blir till slut hämtad av polis. I motion L310 vill motionären att barnet ska kunna utkräva mer delaktighet i barnets liv av den osynlige föräldern och även ha rätt att utkräva umgänge av den som inte frivilligt tagit del av barnets uppväxt. Vid 1998 års föräldrabalksreform övervägdes sanktioner, exempelvis vite, men regeringen konstaterade att ett påtvingat umgänge kunde verka i felaktig riktning och kanske inte skulle vara till gagn för barnet. Utskottet förutsätter att alla dessa motionsspörsmålen kommer att aktualiseras i översynen av 1998 års föräldrabalksreform och att regeringen återkommer till riksdagen om det skulle visa sig erforderligt. Herr talman! Det tillkännagivande som vi ger regeringen gällande bifall till motion L201 och delvis bifall till L301 gällande vårdnaden om barn när den ena föräldern har gjort sig skyldig till grov brottslighet mot den andra föräldern är av den naturen att regeringen ska se detta tillkännagivande utifrån att det är en förstärkning av barnets rätt och att det ska främja barnets bästa. Att prövning automatiskt ska ske när grov brottslighet mot medföräldern inträffar är dock inte detsamma som att det med automatik ska vara så att den som har utfört handlingen automatiskt ska förlora vårdnaden. Jag kan inte undgå att i mitt anförande nämna det som Viviann Gerdin, Berit Adolfsson och Ana Maria Narti har tagit upp i sina anföranden om hot, våld och kränkande behandling av den ena parten och medföräldern. Vi har tidigare genom åren genomgående uttalat att vi ser väldigt strängt på det och att gemensam vårdnad i sådana fall är utesluten. Vi har sagt detta, och det måste ankomma på våra myndigheter och våra domstolar att se till att de kan och har kunskaper om den lagutveckling som sker i Sverige. Enligt min mening misshandlas och kränks ett barn som återkommande gånger i livet åser att dess moder misshandlas och kränks varje gång som det sker. Det här är en svår och tung fråga. Den borde ingå och kommer väl att ingå i den aviserade utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform. Herr talman! Jag kommer nu också att ta upp talerätten och hävande av faderskap i de tre motioner som har väckts, L233, L268 och L292, och som tar upp frågan om arvingens talerätt i mål om hävande av faderskap. Om lång tid förflutit efter det att mannen avlidit och arvingarna skulle ha den här talerätten vill jag bara kort påpeka att talerätten måste innefatta alla mannens arvingar. Då menar jag att även den utanför äktenskapet födda arvingen ska ha talerätt.

En faderskapsbekännelse sker då modern är ogift eller faderskapspresumtionen har brutits. Då ska faderskapet fastställas genom bekräftelse och dom. Denna bekräftelse är då en formbunden rättshandling som ska ske skriftligt och bevittnas av två personer. Förutom detta ska bekräftelsen godkännas av socialnämnd och moder. Detta kan ses som lite krångligt, men det stärker barnets ställning och det säkerställer att det går rätt till. I frågan om faderskapsbekräftelse finns inga närmare bestämmelser i lag om vem som äger föra talan om ogiltigförklaring av faderskapet. Dock finns det rättsfall, NJA 1998 s. 525. Där talas det om bestämmelserna om talerätten för mannens arvingar som enligt 3 kap. 1 § föräldrabalken gäller vid hävande av faderskapspresumtion och då ska tillämpas analogivis vid ogiltighetsförklaring av faderskapbekräftelsen. Detta innebär att talan kan väckas av mannens maka eller arvingar om mannen dör innan barnet är fött eller om fadern dör efter barnets födelse men varaktigt inte sammanbott med barnet och inte heller efter barnets födelse bekräftat att barnet är hans och har talerätt. Rätten att väcka talan finns dock inte om det förflutit mer än ett år från den dag talan väckts om att mannen är far till barnet och han fått del därav. Detta gäller också dödsboet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag i detta anförande säga att faderskapsbekräftelse som tillkommit genom dom och som vunnit laga kraft skiljer sig från situationen med presumtions och bekräftelsefallen såtillvida att faderskapsfrågan är definitivt avgjord. Omprövning av domen kan då endast ske genom resning som beviljas i hovrätt eller Högsta domstolen. Men då måste nya omständigheter eller bevis åberopas vilka sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i målet. Denna nya omständighet krävs och begränsningsregeln motiveras just av det skälet att barnet inte ska behöva riskera att bli faderlöst lång tid efter sin födelse och att barnet ska ha intresset att vara bibehållet sin rättsliga status som barn till en viss man.
Herr talman! Det är väldigt skönt att höra att vi är så sams när det gäller våld i familjen, hur mycket skada barnen tar som åsyna vittne och att de i så fall inte ska behöva bli föremål för vårdnad av den fadern. Jag bara undrar varför inte samma motioner har fått den behandling de nu får tidigare. Är det någonting i Marina Petterssons erfarenhet som har gjort att det nu går bra att få ett tillkännagivande? De här motionerna har alltså väckts både 2000 och 2001.
Herr talman! Det här är en motion som har väckts tidigare, och vi har genom åren sagt att det med automatik inte ska innebära att vårdnaden ska övergå till någon annan eller att socialnämnden ska förordna två andra vårdnadshavare. Det finns också fall där kvinnor har misshandlats under lång tid och där de också har dödat medföräldern. Det kan finnas andra exempel också där det även vid grova brott inte med automatik bör ske en vårdnadsöverflyttning.
Herr talman! Jag förstår den inställningen. Men det är väldigt många barn och kvinnor som har lidit väldigt mycket under dessa år och som inte har fått något stöd. Tycker Marina Pettersson att det uttalande som jag också refererade till från 1997/98 har den tyngden att domstolarna har sett detta? Måste det inte till något annat, ett tillkännagivande eller någonting, som förhoppningsvis gör att domstolarna ändrar uppfattning? De har ju uppenbarligen inte sett detta. Vad ska vi i så fall göra åt det?
Herr talman! Jag hoppas mycket på den kommande utvärderingen av 1998 års föräldrabalksreform, att det sker ett arbete med tydligheten i det vi lagstiftare vill och att det blir en förändring av attityder. Jag hoppas även att domstolarna på ett annat sätt ska kunna ha insikt om vårt lagarbete.

Herr talman! Vi ska debattera de associationsrättsliga frågorna. Det är 18 motionsyrkanden som behandlas i det här betänkandet från lagutskottet. Jag kommer att hålla mig till de motioner, yrkanden och krav som Vänsterpartiet har tagit upp under motionstiden och som har behandlats i det här betänkandet. Herr talman! Då står jag här återigen och ska argumentera för Vänsterpartiets motion som föreslår att riksdagen ska införa en lagstiftning som ska ta sikte på att könskvotera i börsnoterade bolagsstyrelser. Den här debattstunden kommer förhoppningsvis att problematisera den ojämna könsfördelningen i samhället. Men jag vill inte att vi stannar på problemformuleringsstadiet. Jag vill i dag att vi ska gå vidare, inte bara benämna problemet och lägga det i en svart låda. Jag vill i stället att vi ska vara mer konstruktiva i riksdagen, denna lagstiftande församling. Ja, jag vill att vi ska gå från ord till handling. Med andra ord: Hur ska vi bryta den sneda maktfördelningen mellan könen? Det är den fråga jag ställer till ledamöterna i kammaren. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vad innebär då feminismen? Jo, herr talman, feminism handlar om rättvisa och om fördelning av ekonomisk och politisk makt. Det handlar om demokrati, om att värdera kvinnor och män lika. Det handlar om att bryta den samhällsstruktur som fortfarande råder och som varje dag säger oss att män är norm och kvinnor är undantag, att män är överordnade och kvinnor är underordnade, att män har stor makt och att kvinnor har liten makt. Vänsterpartiet anser att ett av de viktigaste medlen för att ifrågasätta den skeva maktfördelningen mellan kvinnor och män är att verka för att såväl kvinnor som män ska ges tillträde till samhällets alla sektorer. Vi vill att de ska finnas representerade på alla nivåer. Vi har tyvärr inte kommit dithän. Visserligen har vi en relativt jämn könsfördelning i regering och riksdag, men i det privata näringslivet är andelen kvinnliga styrelserepresentanter försvinnande liten. Följande siffror är mycket talande. De börsnoterade bolagens styrelseposter innehas till 95,5 % av män. Det är inte aktuella siffror utan det är siffror som togs fram förra året som gäller året dessförinnan. Det har skett försämringar under förra året. Den kvinnliga andelen ledamöter uppgår alltså endast till knappt 5 %. Det är mycket dystra siffror. Vänsterpartiet ifrågasätter om Sverige kan benämnas som en demokrati så länge som kvinnor som grupp utesluts från makt och auktoritet i börsnoterade bolags styrelser. Kvinnors kompetens osynliggörs i dessa rum, och män fortsätter att utse och tillsätta andra män. Vi behöver en jämn könsfördelning, inte bara i riksdag och regering utan också i företagens styrelserum. Fler kvinnor i bolagsstyrelser innebär att underlagen för beslut blir bredare och mer representativa eftersom kvinnor representerar en annan kompetens som är grundad på andra erfarenheter än mäns. Vänsterpartiet anser att det inte finns tid att förlora. Varje dag som går utan att kvinnor deltar i viktiga beslut innebär faktiskt en samhällsekonomisk och demokratisk förlust som inte går att kompensera. Därför är det dags handla! Herr talman! Lagutskottets ledamöter är rörande överens om att det är ett problem att det finns så få kvinnor i högre befattningar i näringslivet. Den sneda könsfördelningen benämns som ett problem. Men utskottet är inte villigt att tillstyrka de motioner där man föreslår att det ska införas en lagstiftning som tar sikte på könskvotering, dvs. en lagstiftning för att komma åt den sneda könsfördelningen. Vi i Vänsterpartiet anser att detta resonemang har allvarliga brister som visar på att utskottet är med och legitimerar, och därmed upprätthåller, en könsmaktsordning. Jag vet inte om det är medvetet, herr talman, eller omedvetet. Men det går inte att i en argumentering mot eller för den ojämna könsfördelningen landa i "kvotering eller ej". Vi måste i stället utgå från vilka kvoter som vi i riksdagen anser är önskvärda. I dag är kvoterna ungefär 95-5 till mäns fördel. Det innebär att vi i dag har ett väl fungerande kvoteringssystem efter kön. Detta kvoteringssystem grundar sig i att det anses vara en kompetens att vara man. Jag ställer två frågor som jag hoppas få besvarad av de andra ledamöterna när de ska gå upp i debatten: Är denna kvotering önskvärd? Vill vi verkligen ha det så? Var Vänsterpartiet landar i frågan framkommer i vår motion. Vi vill nämligen förändra och ifrågasätta det mönster som börsnoterade bolags styrelser är med och upprätthåller, dvs. den ojämna maktfördelningen mellan könen. Vilka handlingsalternativ finns då i denna kammare? Det verkar som att denna progressiva församling vill att frågan ska ligga och samla damm i någon svart låda. Varför är det då så svårt att gå till handling? Alla vill vi väl ha ett jämställt samhälle där resurs och makt är lika fördelat mellan kvinnor och män? Herr talman! Vänsterpartiet har även tre särskilda yttranden i frågor som för närvarande bereds av regeringen, och därför har vi inte yrkat bifall till de aktuella motionerna. Bl.a. lyfter vi upp vikten av att lagstiftningen utformas på ett sådant sätt att bildandet av sociala kooperativ inte förhindras eller försvåras. Vi förutsätter att denna fråga får hög prioritet inom Regeringskansliet och att de synpunkter som förs fram i motion L289 beaktas noga under det fortsatta arbetet på området. Vi lyfter även upp frågan om kapitalskyddet i aktiebolag, där vi framhåller att det är otillfredsställande att aktieägare inom lagens råmärken kan göra uttag av kapital utan att ta hänsyn till företagets behov. Särskilt gäller detta i sådana situationer där stora insatser gjorts från samhällets sida för att främja företagets överlevnad. Från Vänsterpartiets sida menar vi att lagstiftningen bör ses över med den inriktningen att ägarna till ett företag inte ska kunna dränera företaget på medel genom uttag ur företaget eller andra värdeöverföringar till andra företag. Herr talman! Vi avvaktar resultatet av det pågående arbetet inom Regeringskansliet och avser att återkomma i ärendet om det skulle visa sig behövas. Slutligen vill vi att företagen ska vara tvungna att redovisa sina utsläpp av koldioxid, inklusive utsläppen från anläggningar belägna utomlands. Även här förutsätter vi att regeringens uppföljningsarbete tar fasta på detta krav, och då kommer vi förhoppningsvis inte att behöva lyfta fram frågan igen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till att vi ska införa könskvotering, dvs. jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Flera motionärer efterlyser nya företagsformer i syfte att stimulera fler att våga ta steget att bli företagare. Men bland motionsförslagen finns även sådant som hämmar företagande. Att kunna välja mellan olika företagsformer är en viktig faktor för ett positivt näringslivsklimat. Då menar jag inte att bara kunna välja mellan två typer av aktiebolag utan även att det finns andra alternativ. Detta är speciellt viktigt för enmansföretag, dvs. soloföretagaren. Det är där de flesta startar. Främst handlar det om att skapa tydliga, hållbara och förenklade regler så att blivande företagare kan förutse vad som kommer att hända de närmaste åren. En ryckig näringslivspolitik med gamla surdegar som aldrig åtgärdas är nog det mest hämmande för innovatörer och entreprenörer. De människor som vill förverkliga sina drömmar brinner av idéer, men idéerna är inte för att ägna mest tid för byråkratiskt arbete utan för att skapa något. Det kan vara en produkt men också en tjänst. Trots massor av goda idéer för att bidra till fler småföretag händer inte mycket. Utanför Regeringskansliet pågår däremot en hel del förändringar. Fler människor än tidigare ser nya möjligheter, framför allt inom tjänstesektorn. Avknoppningar från offentliga sektorn blir fler för varje månad. Kunnig personal som önskar mer inflytande över vård och omsorgsarbetet väljer att organisera sig i nya konstellationer. En del startar kooperativ, andra väljer att arbeta självständigt. Ett bra komplement till nuvarande företags och anställningsformer vore s.k. singelföretag med självanställning. Det gäller speciellt för dem som av fri vilja eller tvång lever på inkomster av flera slag. Det är en enkel företagsform i gränslandet mellan att vara arbetstagare och arbetsgivare. Modellen bygger på att avgifter och skatter ska vara schabloniserade. Jag ser singelföretag som en övergångslösning. Det är bra för dem som vill börja i liten skala. Singelföretagandet är också intressant från ett annat perspektiv. Det kan bidra till att göra svarta inkomster vita genom att ersättning för utfört arbete ska betalas in direkt till ett kontoförande organ. Under en övergångsperiod kan det vara värt att satsa på singelföretagande med schabloniserade avgifter. Regeringens argument mot singelföretag, nämligen att nya typer av fusk uppstår, t.ex. att sälja kostnadsverifikationer till andra företag, är häpnadsväckande. Att döma ut en hel yrkeskår för att några eventuellt kan fuska är diskriminerande mot alla tänkbara blivande småföretagare. Social ekonomi är på stark frammarsch i vårt land. Det talas mycket om social ekonomi. Det är positivt, det öppnar nya dörrar och det bidrar till lokal utveckling. Samtidigt är det ett uttryck för att människors tilltro till det offentliga har minskat. När medborgarna upplever att servicen inte längre håller måttet vill människor själva vara med och finna nya lösningar. När det gäller icke vinstgivande verksamhet är drivkraften bakom all verksamhet där ersättningar utbetalas för ett gjort jobb att utgifter och inkomster ska gå ihop. Gör de inte det upphör verksamheten, om den inte subventioneras med offentliga medel. I försöken att hitta en lämplig organisation för icke vinstgivande verksamheter har regeringen föreslagit att en ny aktiebolagsform ska införas, nämligen aktiebolag utan vinstsyfte. Jag undrar hur väl regeringens tankar sammanfaller med övriga EU-länders. Tidigare har det vid ett flertal tillfällen påtalats vikten av att reglerna inom EU ska harmoniseras. Är Sverige på väg in i EU:s samordnade regelsystem eller på väg att anamma ålderdomliga regler från öststaterna? Jag tycker att det vore klokt om regeringen i stället utreder hur vi på bästa sätt kan stödja verksamheter som har ett socialt, samhälls eller allmännyttigt ändamål. Under många år har Samhalls verksamhet fyllt en viktig funktion, både socialt och ekonomiskt, för dem som haft svårt att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Men under senare delen av 90-talet har även Samhall utsatts för alltmer krävande avkastningskrav. Har regeringen genom sitt uttalande för avsikt att upphäva avkastningskraven på statliga bolag som bedriver social verksamhet? En god idé är att börja titta på konsekvenserna innan regeringen stryper nya företagsformer som kan vara anpassade speciellt för tjänste och serviceföretag. Att hitta lämpliga former mellan det offentliga och de nu befintliga privata modellerna är ett steg på vägen. Ett socialt kooperativ, efter en italiensk modell, som det anges i ett av motionsförslagen, kan vara värt att titta närmare på. Jag vill också säga några ord angående Vänsterpartiets förslag till kvotering vad gäller könsfördelning i företagens styrelser. Vänsterpartiets krav att kvotera in kvinnor i privata företagsstyrelser säger vi nej till. Tanken är god, men metoden är fel. Jag tycker att det vore hedrande om Vänsterpartiet också började att påverka i rätt ände. I stället hoppar Vänsterpartiet över ån efter vatten. Varför inte börja där det finns mest chans för Vänsterpartiet att påverka, t.ex. inom kommuner och landsting, innan man ställer krav på privata sektorn? Vi vet ju alla att inom kommuner och landsting arbetar övervägande delen av svenska kvinnor, men det är män som innehar de flesta chefspositionerna. Att agera som Vänsterpartiet gör tycker jag känns något ihåligt - det är för mycket luft i pratet.
Herr talman! Viviann Gerdin är ordförande i Centerns kvinnoförbund, och jag förutsätter att även hon och Centern vill se fler kvinnor i bolagsstyrelsernas sammanträdesrum. Men jag har inte hört något konkret exempel på hur Viviann Gerdin och Centerpartiet tycker att man ska bryta den sneda maktfördelningen mellan könen, så det skulle jag gärna vilja höra.
Herr talman! Det som skiljer Vänsterpartiet och Centerpartiet åt är att vi fortfarande tror och har målsättningen att detta ska ske med stimulans och med morötter. Det vi främst tar avstånd från är Vänsterpartiets tvång, hot och piska för att göra saker och ting. Jag håller fullständigt med om att det inte är bra som det ser ut i dag. Jag är också missbelåten med det. Men vi gör trots allt framsteg, även om de är för små. Vi slår också tillbaka en hel del negativt, som det blir när tvång är uttalade.
Herr talman! Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Viviann Gerdin, som leder Centerkvinnorna, uttrycker det så att kvinnlig representation i bolagsstyrelser handlar om tvång. Vi ser inte på frågan om könskvotering i bolagsstyrelser som en fråga om tvång. Det handlar om att både kvinnor och män ska få tillträde till de beslutande organen. Jag har fortfarande inte fått höra något konkret exempel på hur Centerpartiet tänker gå till väga med det här. Morötter och uppmuntran har för all del också vi trott på väldigt länge, men nu tycker vi att det har nåtts en gräns när det inte har hänt någonting på flera år. Under det senaste året har de två största livsmedelskedjorna i Sverige, Kooperativa Förbundet och ICA, slagits samman med olika andra nordiska företag så att det har bildats stora företag. I de bolagsstyrelserna satt nästan hälften kvinnor och hälften män under förra året, men när de olika nordiska bolagen har slagits samman visar det sig att det i den ena bolagsstyrelsen finns en kvinna och i den andra två kvinnor. På grund av att Viviann Gerdin är ordförande för Centerkvinnorna tycker jag att det vore bra om vi här fick höra på vilket sätt Centerpartiet tror att vi kan komma till rätta med det här problemet. Hur lång tid kommer det att ta om Centerpartiet får bestämma?
Herr talman! Först vill jag säga att Centerpartiet och Centerkvinnorna är för kvinnlig representation. Det jag vänder mig mot är Vänsterpartiets uttalande om kvotering, därför att det ligger ett hot över det uttalandet. Man måste också bearbeta alla som har inflytande på alla plan. Vi gör framsteg. Vi har gjort ett stort framsteg, därför att Centerpartiet är i dag det parti i riksdagen som har flest kvinnor. Det har inte skett med tvång. Vi har inte gett upp. Vi pläderar också allmänt för en politik i samhället där man förespråkar småskalighet. Vi är emot stora sammanslagningar och centraliseringar. Där skiljer vi oss också åt. Jag kan fullständigt förstå Vänsterpartiets representanter, som ser det här från den storskalighet som de hela tiden har. Det förlorar kvinnorna på. Men om man bryter ned och har organisationer i hela samhället som är mera överblickbara och mera småskaliga ger det också ett ökat inflytande för kvinnorna.

Herr talman! Först vill jag säga några ord till Tasso Stafilidis. Jag har sett kvotering på ledande platser. Eftersom de kommunistiska regimerna hade jämställdhet mellan könen som ett stort slagord brukade man placera kvinnor här och där på synliga platser - självklart utan att ändra mentalitet, självklart utan att göra det minsta för att arbetssituationen för kvinnan skulle vara bättre. Så satt de här kamraterna, de kvinnliga kommissarierna eller vad de nu var, som ett slags statister. Det stora maktspelet pågick, vackert, framför deras ögon utan att de kunde påverka på något sätt. Tasso Stafilidis bör också veta att jag personligen har jobbat många år, och tänker jobba så länge som jag orkar, med integrationsfrågor när det gäller etnisk mångfald. Jag skulle aldrig någonsin komma på tanken att föreslå mekanisk kvotering. Det skulle vara ett sätt att skapa hat mot de människor som med lag, tvångsmässigt, skulle placeras på vissa arbetsplatser. Det bästa exempel jag har sett i mitt liv, som tyvärr börjar bli rätt långt, på integration både av invandrare eller etniska minoriteter och av kvinnor i arbetslivet har jag sett i USA. Där har man jobbat ordentligt under många år med en bearbetning av rekryteringsprocesserna, men aldrig någonsin med mekanisk kvotering. Mekanisk kvotering är en katastrof. Det skapar konflikter, och det skapar fördomen att den diskriminerade är så svag i sig själv att någon supermakt måste placera den diskriminerade på den rätta platsen i arbetslivet. Gud hjälpe oss om detta inträffar. Det är skadligt. Jag är liberal, och jag vill rädda feminismen från sådana extrema metoder och överdrivna tankegångar. Vi är många feminister i Sverige i dag som inte tycker om det försök till monopolisering av feminismen som Vänsterpartiet driver. Nu ska jag gå över till någonting annat. Jag yrkar bifall till reservation 2. Det gäller ny associationsform för icke vinstdrivande verksamhet. Jag vill veta vad icke vinstdrivande verksamhet är. Dessa ord cirklar runt i våra politiska debatter. Jag vill veta om vi föreslår förlustdrivande verksamhet. Varifrån kommer den skillnad man gör mellan en sund ekonomi och socialt engagemang? När jag levde därborta, i mitt kommunistiska liv, fick vi hela tiden höra att pengar är djävulen själv. Vid en viss tidpunkt upptäckte jag att jag t.o.m. hade smittats av detta. När jag i en film såg en väska fylld med pengar upplevde jag en stor skräck. Det var indoktrinering - hjärntvätt. Pengar i sig är ett medel. Vinster är också ett medel för att få verksamheten att gå framåt. Jag vill påminna er om att vi har en socialstyrelse som kan se till att vård inte bedrivs på ett inhumant eller icke lämpligt sätt. Vi har ett skolverk som ser till att utbildning bedrivs enligt lagens regler och enligt de grundläggande principerna i ett demokratiskt samhälle. Varför ska man då se vinst i ett företag som har högt satta sociala mål som en katastrof? Gäller det bara det faktum att vinsten inte delas? Ska man tvinga dessa socialekonomiska företag att på en gång investera allting i verksamheten? Jag ska påminna er om en sak jag har varit med om. För många år sedan var jag ledamot i Operastyrelsen. Det var en klok socialdemokrat - Bengt Göransson - som hade kommit på tanken att jag kanske skulle kunna göra nytta där. Jag hamnade där just när det blivit skandal därför att någon i ledningen för Operan hade vågat fondera lite pengar som hade blivit över. Detta betraktades som otroligt illojalt mot staten, osv. Vad hände sedan? Vi tvingades använda alla fonderade pengar, och snart gick verksamheten mycket dåligt. Vad finns det för anledning att betrakta en sund ekonomisk verksamhet som en farlig verksamhet? Det finns ingen annan anledning än att man vill hävda gamla socialistiska dogmer - hjärnspöken. Dem ska vi bli av med. Jag har arbetat med mycket engagerade människor som jobbar på den humanitära arenan i organisationer som hjälper fattiga människor i hela världen eller gör mycket stora insatser för t.ex. hemlösa människor i Sverige. Där finns det mycket stränga krav på att ekonomin ska vara oerhört välorganiserad, redovisad och övervakad. De flesta av dessa organisationer är förmögna. Ska vi betrakta dem som faror eller demoner därför att de har fonderat mycket pengar? Ser vi inte i dessa organisationers förmögenheter en garanti för att deras engagemang kan verka kontinuerligt och på mycket lång sikt, så att de kan sätta i gång projekt som sträcker sig över fem eller tio år? Det gäller mycket stora behov hos fattiga eller undanträngda grupper. Jag föreslår att vi en gång tar en ordentlig ideologisk diskussion kring det fullständigt missvisande uttrycket vinstdrivande företag. Vi lever inte på Dickens tid. En skola där man misshandlar och förtrycker barnen bara för att tjäna pengar är inte möjlig i Sveriges demokrati. En vårdenhet där man behandlar patienterna som ett slags trasor är inte heller möjlig i Sverige, oavsett om den är landstingsägd, kommunalt ägd eller privatägd. Låt oss få bort dessa hjärnspöken från den politiska diskursen.
Herr talman! Ana Maria har uppenbarligen fruktansvärda minnen från den totalitära regim som hon upplevde långt innan jag var född. Denna totalitära regim har satt väldigt tydliga spår hos Ana Maria Narti. Jag kan bara beklaga det och hoppas att Ana Maria Narti någon gång kan komma över detta eller i alla fall sluta anklaga mig eller lägga ord i min mun som jag aldrig någonsin har yttrat. Är det någon i denna kammare som skulle ställa sig på Ana Maria Nartis sida för att bekämpa totalitära regimer är det jag. Jag tror aldrig att Ana Maria Narti har hört mig säga någonting annat. Därför tycker jag att det är tråkigt att hon menar att mina krav, som man, på att vi män ska lämna ifrån oss makt till kvinnor ska ses som ett sätt att styra kvinnor. Jag tycker att fler män i denna kammare borde ta samma initiativ som jag och säga att vi män vill ge mer makt till kvinnor. Jag tycker också att det är ett förakt för kvinnor. Det har aldrig varit tal om något slags marionettsystem. Jag vet - jag hoppades att Ana Maria Narti också visste det - att det i våra bolag här i Sverige inte bara finns en, två eller tre utan tusentals duktiga kvinnor som skulle vara minst lika bra, om inte bättre, än männen i bolagsstyrelsernas sammanträdesrum. Det är det jag är ute efter. Utvecklingen har faktiskt visat att kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser bara blir sämre och sämre. Jag har inte en enda gång fått höra vad Folkpartiet tänker göra åt att knappt 4 % av dem som sitter i bolagsstyrelser är kvinnor.
Herr talman! För det första: Jag vill inte bli av med mina onda minnen. Alla dessa onda minnen är en rikedom. Jag vet vad det betyder att vara ofri. Jag vet vad demokrati betyder. Det är en mycket djupt känd kunskap. Jag vill inte bli av med den. För det andra tror jag inte på kvotering och kommer aldrig att tro på mekaniska lösningar utan förändringar i mentaliteten, och en lagom könskvotering är en mekanisk lösning. Då ska man sitta och räkna hur många de är och sedan ska man genomföra detta. Det går inte att göra så. Just det som jag har pekat på om att förändra rekryteringsprocesserna kan vara lösningen. Där finns det faktiskt väldigt mycket att göra. Jag kan berätta för Tasso Stafilidis att det i en mycket stor koncern i Sverige, hos Antonia Ax:son Johnson, pågår ett mycket medvetet och systematiskt arbete på personalavdelningen, under ledning av en kvinnlig personaldirektör, för mångfald också när det gäller kön och etnicitet. Och det går mycket bra. Det här är sättet att jobba - inifrån, på personalavdelningen men inte med mekanisk kvotering.
Herr talman! Antonia Ax:son Johnson är väl ett ypperligt exempel på en kvinnlig företagsledare som har funnits i styrelserum och som har funkat väldigt bra i de styrelserum som hon har suttit i. Jag har full respekt för att Ana Maria Narti inte tycker att könskvotering är bra, men precis som Viviann Gerdin gjorde tidigare hänvisar Ana Maria Narti till helt andra saker. Jag har inte pratat om chefer. Jag har inte pratat om hur det ser ut på de olika avdelningarna på Åhléns eller så. Det jag har pratat om är hur det ser ut där makten finns i företaget, i det börsnoterade företaget, i bolagsstyrelsen. Folkpartiet tänker göra någonting åt att kvinnor inte finns representerade i bolagens styrelser. Tänker inte
Herr talman! Folkpartiet tänker göra väldigt mycket för en sund feminism - en sund feminism som inte bygger sina impulser på förenklade motsättningar mellan män och kvinnor, en sund feminism som framför allt bygger på förändrade arbetsmetoder på alla nivåer, i alla sektorer av arbetslivet.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 11 behandlas motionsyrkanden på det associationsrättsliga området gällande företagsformer, könsfördelning i bolagsstyrelser m.m. Jag vill redan nu yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Herr talman! Aktiebolagslagen har under hela 90 talet blivit föremål för en utredning som har lett till att vår lagstiftning i huvudsak har fått en struktur som överensstämmer med vad som gäller i övriga EU länder. År 1995 fick vi en uppdelning i publika bolag, dvs. större bolag med stor spridning på aktierna, och privata bolag, som företrädesvis omfattar små bolag med ett mindre antal ägare. År 1999 ändrades lagen, så att kraven på ledningsorganisation, antal styrelseledamöter, bolagsstämma m.m. differentierades för att göra det enklare och flexiblare för de privata bolagen. Utöver det vill jag nämna att tre fjärdedelar av Småföretagardelegationens alla förslag är genomförda, håller på att genomföras eller är under beredning. Vi kan konstatera att mycket redan är gjort för att förbättra för småföretagen. Herr talman! Frågan om en ny associationsform för icke vinstutdelande verksamhet är intressant och aktuell. Detta är inga hjärnspöken; det kan jag garantera. Regeringen ämnar utreda ett nytt slag av aktiebolag som kännetecknas av att de ska ha ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst. Aktieägarna ska naturligtvis ha rätt till en skälig avkastning på satsat kapital men ska i övrigt inte direkt eller indirekt få del av överskott av verksamheten. I stället ska det upparbetade överskottet användas för att konsolidera eller utveckla den verksamhet som bolaget bedriver. Man ska se om detta kan rymmas i en särbestämmelse inom aktiebolagslagen. Skälet till det här är att vi socialdemokrater tycker att många välfärdsområden inte ska lämnas över till stora kapitalägare. Det finns endast ett skäl till att de är intresserade av våra välfärdsområden, och det är att det finns stora behov och att det alltså finns stora vinster att hämta. När det gäller de s.k. sociala kooperativen genomförs för närvarande en studie som bl.a. ska beskriva, inventera och analysera samhälleliga stödstrukturer och deras utveckling. Arbetet pågår och ska slutredovisas nu under våren 2002. Herr talman! Tyvärr kan vi återigen konstatera att könsfördelningen i företagens styrelser och ledningar är väldigt sned. Som tidigare har nämnts utgör männen runt 80 % av cheferna i näringslivet, och trots att det har skett en liten ökning av kvinnorepresentationen i börsbolagens styrelser det senaste året innehas fortfarande 95 % av styrelseposterna i börsbolagen av män. För Sverige som i andra sammanhang anses vara ett föregångsland när det gäller jämställdhet är detta faktum besvärande. I och med att kvinnor har blivit bättre representerade inom politiken har vi sett att hela samhället har vunnit i utveckling och helhetstänkande. I mitt parti, Socialdemokraterna, har en jämn könsfördelning bara inneburit stora fördelar. Kvinnor och män befruktar varandras arbete positivt och gör det lättare att både se och förstå större helheter som leder till bättre resultat. Detta kan även näringslivets företrädare instämma i, dock utan att på ett mer aktivt sätt verka för att verkligen ge kvinnor med kompetens möjligheten att bevisa sitt värde. Jag är övertygad om att företagen tappar konkurrenskraft om inte dagens makthavare inom näringslivet ändrar sin attityd och släpper in väsentligt fler kvinnor på ledande positioner. Men det viktigaste är kanske att vi i samhället därmed också förlorar utvecklingsmöjligheter. Därför är det, som jag ser det, en skyldighet för oss i riksdagen att försöka påverka den allmänna opinionen för allas vårt bästa och låta en av de sista manliga bastionerna rämna. Herr talman! Regeringen har som en delmålsättning att minst 40 % av styrelseledamöterna i statliga bolagsstyrelser ska vara kvinnor år 2003. Detta är en viktig markering som övriga näringslivet förhoppningsvis lägger märke till och tar efter. Regeringen har lämnat kommittédirektiv till en utredning som har till uppgift att lämna förslag på lämpliga åtgärder för att påskynda möjligheterna till en jämnare könsfördelning på chefsnivå i näringslivet. Den utredningen ska avslutas senast den 28 februari 2003. Men att lagstifta om en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser är ett ingrepp i förmögenhetsrätten och en begränsning för ägare att utse sina representanter, och det är en mycket viktig principiell fråga. Därför tycker vi, dvs. utskottsmajoriteten, att det är den frivilliga vägen, via goda argument och goda exempel, som kan leda till en attitydförändring. Den är alltså att föredra framför lagstiftning. Herr talman! Vad som bör ingå i företagens årsredovisningar är en återkommande fråga här i kammaren. Årsredovisningslagen är en ramlagstiftning som kompletteras med uttalanden från Bokföringsnämnden. Och regeringen har i propositionen Sveriges klimatstrategi anfört att miljöredovisningsområdet utvecklas fortlöpande och att miljöindikatorer tas fram. Man avser att göra en uppföljning av vilka effekter som bestämmelsen om miljöredovisning i årsredovisningslagarna samt Bokföringsnämndens riktlinjer har fått för att därefter överväga lämpliga åtgärder. Beträffande frågan om huruvida uppgifter om sjukfrånvaro ska ingå i årsredovisningslagen finns det redan ett förslag om detta i slutbetänkandet från utredningen om en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Därför bör vi nu inte föregripa resultatet av den utredningen utan avvakta den fortsatta beredningen här i kammaren. Med det, herr talman, yrkar jag återigen bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Återigen ska jag uppehålla mig vid frågan om att vi män ska lämna över mer makt åt kvinnorna, helst frivilligt. Jag instämmer i det som Raimo Pärssinen har tagit upp här och hoppas verkligen att vi kommer att nå upp till regeringens mål att minst 40 % av posterna i de statliga bolagsstyrelserna ska besittas av kvinnor år 2003. Jag kan erkänna att den här frågan inte är så där väldigt enkel, när man tänker på de aspekter som lagutskottet har lyft fram i betänkandet och som Raimo Pärssinen tar upp, t.ex. ingrepp i ägarkollektiv. Ändå har vi från Vänsterpartiets sida sett det som ytterst viktigt att trots allt ta till detta grepp och ställa ett sådant här krav. Det här är ju inte en fråga som lyfts upp nu i år eller förra året, utan den har funnits väldigt länge. Jag vet att regeringen har haft flera samtal med företagens ledningar. Man har haft en dialog. Men fortfarande har det inte hänt någonting. Jag skulle vilja höra på vilket sätt Raimo Pärssinen tror att vi ska kunna komma till rätta med det här. Som jag sade i mitt anförande tidigare tror jag att varje dag som går där kvinnor inte får vara med och fatta beslut är en dag fylld av brister och tomrum som vi aldrig kommer att kunna ersätta. Hur ser Socialdemokraterna på den här frågan? Vad kommer man konkret att göra i ett längre perspektiv, om det nu inte går att lösa på det sätt man försökt med hittills?
Herr talman! Som Tasso Stafilidis sade har man redan inlett en dialog med viktiga företrädare inom näringslivet, och den ska följas upp nästa år. Samtidigt har man denna utredning som ska se över vad det finns för hinder mot en bättre könsfördelning och vad som kan göras. Men fortfarande är det så att vi principiellt ska gå på den frivilliga vägen. Jämför t.ex., Tasso Stafilidis, med ett politiskt parti som har dålig fördelning mellan könen. Skulle det i sin tur kräva lagstiftning från riksdagen, eller är det partiernas medlemmar och väljare som utser representanterna? Principiellt håller vi hårt på att det är ägarkollektivet som utser sina representanter. När däremot Veckans Affärer, tror jag det var, för två år sedan intervjuade 100 företagsledare var det inte någon av dem som verbalt sade sig ha någonting emot kvinnlig kompetens. Tvärtom sade man att den tillför ett annat tänkesätt, helheter osv. Det blir bara bättre. Alla håller alltså med om det. Det finns inga goda argument emot, och det finns ingen som på något vis säger att det är fel. Alltså är processen i gång. Det vi måste göra är att visa goda exempel. Det jobbar Regeringskansliet hårt med. Man plockar fram goda exempel, bygger nätverk och utreder. Framför allt måste vi ta ett gemensamt ansvar och argumentera i den här frågan. Men vi ska inte gå lagstiftningsvägen.
Herr talman! Jag tackar Raimo Pärssinen för det svaret. Återigen: Det här är problematiskt. Det är ingen enkel fråga. Vi har dock inte tagit till med storsläggan och krävt könskvotering i bolagsstyrelserna utan anledning. Vi kommer att följa det arbete som regeringen håller på med och hoppas som sagt att det kommer att komma konstruktiva förslag och ske reella förändringar inom en snar framtid. Vi har ju kunnat se en kurva som gått åt helt fel håll under de senaste åren. För några år sedan gick den uppåt, men nu har den börjat falla igen. Därför känner vi en faktisk oro, och den oron går ut över både kvinnor och män. Anledningen till att bolagsstyrelserna är så viktiga är ju att bolagen trots allt har en så stor ekonomisk makt över människors liv att bolagsstyrelser har en indirekt makt också i den här demokratin.
Herr talman! Vi som har en jämn fördelning i våra partier, Tasso Stafilidis, kan ju komma ihåg vad som hände när vi införde den. Sedan man uppnått och från de manliga maktpositionerna accepterat tanken på jämn fördelning kommer nästa steg i det hela, och det är att gå in i ett förhållningssätt som ska genomsyra allt ens handlande. Det tar tid. Detta sker också inom näringslivet. Det finns, som någon annan sade här, goda exempel också. Det finns fler exempel än vad vi känner till. Det är just detta Regeringskansliet arbetar med: att samla upp de här goda exemplen. Man kommer också att köra projekt ute på länsstyrelserna just i de här frågorna, eftersom vi alla anser att de är så viktiga. Ni måste acceptera från Vänsterpartiets sida att det tar tid att komma till en jämn fördelning och i nästa steg kunna gå in i ett riktigt förhållningssätt så att det verkligen blir driv i de här frågorna. Men jag hoppas att vi alla här i kammaren tar ett gemensamt ansvar för de här frågorna.
Herr talman! Först vill jag säga att jag instämmer med Raimo Pärssinen då det gäller att kvinnor ska komma in i styrelser osv. på frivillig väg. Men sedan tycker jag också att vi verkligen behöver lyfta fram alla goda exempel. Just nu när jag satt här kom jag på att NUTEK för något år sedan tog fram en rapport som visade att i de företag där det fanns många kvinnor var lönsamheten bättre än där det var färre kvinnor. Det är också ett sätt att försöka öka medvetenheten om olika faktorer som kan påverka för näringslivet. Det är viktigt att få fram att detta är ett argument för att få in fler kvinnor. Först tycker jag dock att vi ska se till att få in fler kvinnor inom den offentliga sektorn. Vi politiker stiftar lagar, men vi är också arbetsgivare. Därför har vi också möjligheter att se till att kvinnorna får ett större inflytande även där. Sedan tog Vänsterpartiet och Tasso Stafilidis upp att kurvan går åt fel håll, och det kan jag hålla med om. Men det kan också förklaras med att det har skett en ökad segregering och social klyvning, tycker jag som centerpartist, och att den har drabbat kvinnor i högre grad än män under de senaste åren. Det är bara att beklaga att Vänsterpartiet har varit delaktigt i den utvecklingen.
Herr talman! Låt oss först konstatera att jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för utveckling. Då ska vi naturligtvis, där vi finns med som offentliga arbetsgivare, bära med oss det förhållningssätt som jag nämnde tidigare. Det är bara då vi kan nå igenom med detta. Det räcker inte med bara en jämn fördelning, utan både män och kvinnor måste gemensamt anta det här förhållningssättet. Jag lovar, för min del i alla fall, att vi inom socialdemokratin jobbar hårt med de här frågorna. Men det är fortfarande så att det här tar tid. Vi tar steg framåt. Vi har skärpt jämställdhetslagen osv. Vi har dock fortfarande fackliga organisationer som inte riktigt använder detta verktyg på det sätt man borde göra. Det handlar också om detta förhållningssätt. Ibland räcker det alltså inte med lagstiftning, utan den måste också börja tillämpas efter de intentioner som avsetts. Men självklart håller jag med Viviann Gerdin om att det är bekymmer när det gäller jämställdheten också på den offentliga sidan.
Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att kvinnor har stor betydelse för utvecklingen framöver. Kvinnor har också stor betydelse för tillväxten i landet. Det är ett ansvar som både näringslivet och vi politiker har gemensamt.
Herr talman! Låt oss konstatera, som jag sade tidigare, att utvecklingen kräver jämställdhet och jämlikhet. Det i sin tur kräver en bra politik, en bra familjepolitik och ett förhållningssätt som genomsyrar hela samhället. Kvinnans frigörelse kan bara ske om mannen blir mer jämställd. Det i sin tur bygger på en politik som har ett sådant förhållningssätt och den synen på jämlikhet. Det är oerhört viktigt.

Herr talman! I detta betänkande om associationsrättsliga frågor har Moderata samlingspartiet inte anmält någon reservation och inte ens avgivit något särskilt yttrande. På de områden som de aktuella motionsyrkandena tar upp pågår nästan undantagslöst ett omfattande utredningsarbete som vi inte har ansett att vi bör föregripa. Några reflexioner kan ändå vara på sin plats. Flera av motionerna innehåller förslag till nya associationsformer för olika verksamheter, bl.a. för mindre företag, s.k. singelföretag och icke vinstdrivande verksamhet. Sådana nya former skulle sannolikt inte efterfrågas om inte det nuvarande regelverket vore så förtvivlat krångligt, stelbent och storföretagsanpassat. Reglernas mängd och komplexitet, samt myndigheternas sätt att tillämpa dem, påverkar möjligheten att starta företag, utveckla produkter och reagera på marknadsförändringar. Regelverket är därmed en viktig strukturfaktor med betydelse för näringslivets utveckling och Sveriges ekonomiska tillväxt. Det är därför viktigt med färre, enklare och stabilare regler. Det arbete för bättre och enklare regler som inleddes av den borgerliga regeringen 1991-1994 måste drivas vidare och ges hög politisk prioritet. Småföretagsdelegationens förslag bör genomföras skyndsamt. Dessutom bör regelförenklingsarbetet bedrivas systematiskt på alla nivåer. Vi moderater anser att samtliga befintliga regler som berör företagande ska granskas i syfte att förenkla och minska regelmassan. Nu, snart tre år efter Småföretagsdelegationens slutbetänkande, är två tredjedelar av förslagen fortfarande inte genomförda. Delegationens förslag omfattar då bara en mycket liten del av den totala regelbördan. En svensk företagare behöver hålla reda på ungefär 4 000 olika regler som tillsammans fyller omkring 20 000 sidor. Lagar och förordningar har en tillväxttakt på 5-6 % årligen. Kostnaden för att följa reglerna beräknas uppgå till inte mindre än 3 à 4 % av BNP. Ve den företagare som inte har råd att köpa juridisk expertis och som inte klarar att hålla alla dessa 4 000 regler i huvudet. Sanktionerna kan även för mindre allvarliga brister, kanske bara överträdelser av formalia, ibland bli ganska drakoniska. Är det detta som ni socialdemokrater syftar på när ni hävdar att Sveriges företagsklimat är gott? Sveriges företagare har motsatt uppfattning härvidlag. Utflyttningarna av företag från Sverige talar också sitt tydliga språk. Den företagsutflyttning som jag talar om skulle nog kraftigt accelerera om vi politiker fick för oss att det är vi som ska besluta hur börsbolagens styrelser ska vara sammansatta. Det är för väl att utskottsmajoriteten har avstyrkt detta vänsterkrav. Till Tasso Stafilidis skulle jag vilja säga att makt och inflytande inte kan bli föremål för fördelningspolitik. Makt och inflytande är någonting som varje individ måste skaffa sig själv genom studier, hårt och idogt arbete och genom nätverksbyggandet. Vi moderater säger kategoriskt nej till könskvotering. Jag kan på den punkten i stort sett instämma med Tasso Stafilidis inte om de exempel som Ana Maria Narti tog från det kommunistiska Sovjetunionen. Det kan man ju förstå. Jag skulle vilja ta ett annat exempel som är från Sverige och som härrör från en tid då Tasso Stafilidis definitivt var född. Jag tänker på den förre utbildningsministerns Thams kvoterade professurer. Det gick inte många dagar efter det beslutet förrän alla började tala om "thammare", ett akademiskt B lag. Människor började titta på alla kvinnliga professorer och fundera eller fråga sig: Är det här en person som har nått sin ställning på grund av sina akademiska meriter, eller är hon bara inkvoterad? Har hon nått sin position bara på grund av politiska ingrepp? Detta tycker vi är djupt olyckligt på lång sikt. I det långa loppet är det en politik som kan skada kvinnornas sak och bidra till att rasera deras självförtroende.
Herr talman! Jag skulle inte få för mig att kalla Christel Anderberg för fascist, högerkvinna eller något sådant. Jag förstår inte varför jag fick ett tilltalsnamn som jag inte bekänner mig till. Det var inte det jag skulle tala om, men jag blir ändå upprörd. Jag kanske kan tala om för Christel Anderberg så att hon vet det en gång för alla: Jag är inte kommunist. Christel Anderberg tar återigen upp frågan utifrån att kvinnor inte skulle ha någon utbildning och inte skulle vara lika väl meriterade. Hon säger att kvinnor ska skaffa sig inflytande och makt själva genom utbildning osv. Det är absolut inte det som jag har tagit upp, och det är absolut inte det som vi åsyftar när vi lyfte upp frågan om könskvotering. Givetvis är det bolagen själva som på sina årsstämmor där de väljer sin bolagsstyrelse som ska utse de duktiga och väl kompetenta och meriterade kvinnorna som finns i de bolagen. Vi i Vänsterpartiet tror att det finns många sådana kvinnor i de börsnoterade bolagen i Sverige, Christel Anderberg. Tror inte ni det? Om ni nu tror att det finns sådana kvinnor, vad tänker Moderata samlingspartiet göra för att även dessa kvinnor ska få vara med och fatta beslut i bolagsstyrelserna? Eller tänker inte Moderata samlingspartiet göra någonting alls?
Herr talman! Tasso Stafilidis får mycket gärna kalla mig för högerkvinna. Jag är högerkvinna, och det är jag mycket stolt över. Så länge man har en partiledare som låter sig fotograferas under Lenins porträtt får man kanske finna sig i att det gamla partinamnet lever kvar ett tag. Det är roligt att höra att vi i alla fall är överens om att det är aktieägarna på bolagens stämmor som ska bestämma hur styrelsen ska se ut. Så är det, och så ska det vara även i fortsättningen. Självfallet är jag väl medveten om att det finns mycken kvinnlig kompetens i det här landet, som skulle förtjäna att tas mycket bättre till vara. Men jag tror som moderatpolitiker och som högerkvinna inte på att det är vi politiker som ska gå ut och styra och ställa och bestämma hur människor ska leva sitt liv - det ska de göra själva. Däremot är det min uppgift att se till att människor har förutsättningar för att göra karriär. Det har inte kvinnor i Sverige i någon vidare utsträckning. I det här landet är det nämligen möjligt endast för ett väldigt litet antal kvinnor att skaffa sig den avlastning i hemmet som man behöver för att orka med den enorma arbetsbörda och det enorma engagemang som krävs för att man ska nå samhällets toppositioner i det privata näringslivet. Kvinnor gör ofta inte det livsvalet - de vill inte avstå från familj och från barn. I Sverige finns inte de möjligheter som finns i Frankrike och USA att få hjälp med barnpassning, med tvätt och städning och med allt annat som man måste göra i vardagen men som det inte finns tid och ork för när man kommer hem från sitt arbete om man ska nå de positioner som vi talar om.
Herr talman! Egentligen tänkte jag inte beröra det första som Christel Anderberg tog upp här. Men Sveriges kung har faktiskt blivit fotograferad tillsammans med den diktator som Ana Maria Narti pratade om tidigare - Ceaucescu. Jag övergår till frågan om vad Moderaterna tänker göra åt att kvinnor ska få komma in i bolagens styrelser. Herr talman! Återigen vill jag fråga: Vad tänker Moderaterna göra? Jag har inte fått ett enda konkret förslag på vad Moderaterna tänker göra för att väl kompetenta och mycket duktiga kvinnor ska få tillträde till bolagens styrelser. Christel Anderberg erkänner ju själv att kvinnor inte har den delaktigheten i dag på samma sätt som män.
Herr talman! Dessbättre tror jag inte att kungen har Ceaucescu på ett fotografi på väggen i alla fall. Jag tyckte att jag gav ett ganska utförligt svar när det gäller en av de saker som vi tänker göra: De fyra borgerliga partierna lade tillsammans för några år sedan fram förslag med avdragsrätt för styrkta kostnader för hemnära tjänster. Det är absolut nödvändigt för kvinnor, om de ska våga, orka och vilja ta på sig den stora uppgift som ni efterlyser, att det finns möjlighet att få avlastning i den andra ändan. Man orkar och klarar inte både-och. Utbrändhet är redan i dag ett stort och växande problem i vårt land. Det finns naturligtvis också många andra åtgärder som behöver vidtas, men det är inte jag som politiker som ska gå in och styra och ställa när det gäller hur kvinnor ska välja - om de ska sitta i bolagsstyrelser eller vad de nu ska göra. Min uppgift är att skapa förutsättningar för människor att orka ta det steget.

Herr talman! Vi kristdemokrater står bakom betänkandet och har alltså inga reservationer. Men jag har några kommentarer i alla fall med anledning av de frågor som ska avhandlas. Först och främst gäller det de mindre företagen. Det är en återkommande fråga i utskottet. Vi i de borgerliga partierna skrev för några år sedan ett särskilt yttrande i frågan. Jag tänker läsa upp det nu så att jag får in det i protokollet, för jag tycker att Regeringskansliet ska stimuleras till att fullfölja idéerna om att försöka skapa en särskild form för småföretag. Betänkandet heter 1999/2000:LU10. Vi sade där alla fyra att vi anser att en särskild företagsform bör etableras för mindre företag. Detta bör ske utanför aktiebolagslagens ram. Regeringen borde uppdra åt någon sakkunnig att förutsättningslöst utreda om man i Sverige bör införa en ny företagsform för företag med begränsad omfattning. Aktiebolaget är såsom juridisk form anpassad för att ett flertal personer ska satsa visst begränsat kapital i en verksamhet och därutöver inte ha något som helst personligt ansvar. Denna juridiska form är egentligen inte lämplig för ett mindre företag som drivs av ett fåtal personer som själva är engagerade i verksamheten såväl genom personliga insatser som eget kapital. Förmodligen skulle en kombination av regler från aktiebolagsrätten och handelsbolagsrätten kunna utformas på ett sådant sätt att en lämpligare företagsform för det mindre företaget kunde komma till stånd. Till en sådan ny företagsform skulle sedan enkla regler inom t.ex. arbetsrätt och skatterätt kunna knytas utan att komma i kollision med de krav som man kan ställa på större bolag som drivs i aktiebolagets form. Det gäller också detta med icke vinstdrivande verksamhet, och där har Ana Maria Narti verkligen varit i form här i dag - på både det ena och det andra området. Möjligen håller jag inte helt med henne, utan man skulle kunna resonera som den utredningsman som regeringen har haft har gjort. Det är Stefan Lindskog, som har utrett frågor rörande icke vinstutdelande företag, som det heter. Därigenom går man förbi definitionsproblematiken. Vad man egentligen är ute efter är att denna verksamhet, som är inriktad på vård, skola och omsorg, inte ska syfta till att dela ut vinst till aktieägare över börsen. Det är ju det som har uppfattats som stötande, och det har vi en viss förståelse för. Vi tycker att hans förslag går åt rätt håll, så vi tycker att det är ett positivt bidrag i diskussionen. Jag hade inte tänkt säga någonting om könsfördelningen, men Tasso inspirerar till någon form av inlägg i alla fall. Vi kristdemokrater har naturligtvis samma uppfattning som de andra talarna här. Här är det inte fråga om tvång, och kvotering är tvång. Vi är gudskelov rätt många som är emot tvång i alla former. Vi tror på frihet, ansvar och en marknadsekonomi. Jag är personligen alldeles övertygad om att detta inte blir något problem om vi bara låter utvecklingen få ha sin gång och om vi på olika sätt verkar för en jämn könsfördelning. Jag kan upplysa Tasso om att på min advokatbyrå, där jag nu är delägare, hade vi ett sjuttiotal ansökningar till nya notarietjänster. Av de personerna placerade sig sex kvinnor i toppen. Frågan var då om vi skulle försöka kvotera in män, men det kommer vi inte att göra. Detta är inget unikt för den här byrån, utan kvinnorna kommer med stormsteg. Det är en generationsfråga, och detta kommer att lösa sig. Det finns en motion om kapitalskyddet i aktiebolag där man tydligen har inspirerats av händelserna vid Inexa Profil uppe i Luleå och SSAB. Det är inte som motionären är inne på och verkar tro - att man kan plocka ut pengar ur ett företag lite hur som helst. Vi har i stället ganska stränga regler för hur ett bolags kapital får användas. Just i det fall som ligger bakom motionen pågår utredningen av konkursförvaltaren huruvida detta har gått rätt och riktigt till. Vi har alltså ett ganska hyggligt regelsystem för det här. Vad jag däremot möjligen skulle kunna tänka mig att peka på i det här fallet är att om vi hade haft en vettig lagstiftning om företagsrekonstruktion så kanske det inte hade blivit ett sådant fallissemang som det blev. Över 300 anställda ställdes plötsligt bara inför att bolaget var försatt i konkurs, utan att man över huvud taget hade gjort några konstruktiva insatser för att lösa detta på ett vettigt sätt. Sedan måste det också sägas i sammanhanget att detta var mer eller mindre etablerat som en stödvariant redan från början. Det fanns osunda inslag. Det är ett bra exempel på att man ska ha sunda ekonomiska principer för företagande och inte hålla på med olika stödåtgärder som förr eller senare ändå gör att företaget havererar. Sedan har vi en kristdemokratisk motion om aktiekapitalets storlek där man menar att kvinnor har problem att få ihop till aktiekapitalet och därför ska vi sänka det. Jag tror att sådana resonemang är helt förödande, speciellt om man dessutom har en inställning om jämställdhet och jämn könsfördelning och att kvinnor på något vis skulle ha problem med att driva företag på allmänt vedertagna normer och förutsättningar. Så är det naturligtvis inte. Det är möjligen så att aktiekapitalet i det stora hela är för högt i vissa sammanhang. Men det är ytterligare ett belägg för att aktiebolaget som association inte är lämplig för småföretag. Om man driver företag i aktiebolagsform ska det vara ett ordentligt aktiekapital. 100 000 kr är egentligen för lite. Med en annan form löser man dessa frågor. Jag tycker att man måste komma ifrån att införa särregler för kvinnor. Min erfarenhet är tvärtom, i den mån man kan säga någonting om det rent generellt sett, att de företag som drivs av kvinnor oftast är väldigt välskötta. De figurerar inte i konkurssammanhang särskilt ofta. Sedan tror jag inte att det är mycket mer att säga om det här betänkandet, utan jag tackar för mig, herr talman.

Herr talman! Lagutskottet! Jag har begärt ordet för att få tacka för behandlingen av de två motioner som jag har varit med om att skriva. Jag vill tacka för de svar vi har fått. I den första motionen om kvinnorepresentationen i näringslivet har jag tillsammans med kvinnor från kvinnoförbundet skrivit om att vi vill att näringslivet ska bereda plats för kvinnor i styrelserummen. Kvinnor utgör 51 % av befolkningen och finns ute i arbetslivet. Vi pekar också på att det ska finnas minst Jag tycker att man ger ett mycket positivt svar. Man säger att regeringen jobbar med frågorna och att man kommer med ett delmål år 2003. Raimo Pärssinen redogjorde för lagutskottets betänkande och svar. Jag tycker att han hade en väldigt positiv framtoning. Han är en av de positiva feminister som vi i det socialdemokratiska partiet har jobbat med. Han visar att det är dialogen och skolningen som gör att vi långsamt förändrar partiet. Det tackar jag speciellt för. Jag vet att även kvinnorna i kvinnoförbundet tycker att detta är bra. Jag förvånas också över en annan sak när vi står här och pratar. Tasso Stafilidis säger att han vill gå hårdare fram. Det är därför som vi har väckt motioner. Som kvinna tröttnar man ibland på jämföras med männen. Det är sant som han säger att 96 % i styrelserna är män och 4 % kvinnor, och det är dem vi jämförs med. Men svaret tyder på att dialogen gör att vi går framåt. Det tar lite tid, men det enda säkra sättet är att påvisa att kvinnor behövs i näringslivet. Vi måste också hela tiden bevaka detta. Där har kvinnoförbunden en stor roll och ett stort ansvar, liksom alla positiva män. Jag har också skrivit en motion tillsammans med Sven Hulterström som vi har fått svar på. Den gäller redovisning av sjukfrånvaron i verksamhetsberättelser. Här pekar utskottet också på att det utreds och att det ligger för beredning i näringsutskottet. Jag har sett Jan Rydhs utredning. Han kommer också med förslag om att man ska göra på det här sättet. Jag tycker att det är viktigt. Den stora frågan i dag är ju att kostnaden för sjukfrånvaron ökar med 25 miljoner kronor varje dag. Det kostar en massa pengar, men det kostar också en massa mänskligt lidande. Därför är det viktigt att detta framgår i verksamhetsberättelser så att löntagare och arbetare kan välja vilket företag man vill jobba på i framtiden och att man sätter press på arbetsgivarna. Herr talman! Med detta yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att säkra framtiden för Ulf Nilsson ställde nästan exakt likalydande fråga till mig i april 2000. Jag ansåg då att frågan var för tidigt väckt, eftersom inget beslut om att lägga ned museet då fanns. Enligt den information jag har inhämtat finns inget sådant beslut nu heller. Lunds universitet beslöt i december 2000 att tillsätta en utredning kring museifrågan inom universitetet. Utredningen överlämnade i juni 2001 ett förslag till universitetsledningen. Utredningens förslag gick i huvudsak ut på att samtliga föremål ska vara kvar i Lund, att några ytterligare personalnedskärningar inte är aktuella samt att universitetet bör få en ny utställningslokal gemensam för universitetets samtliga fyra museer. Universitetet remitterade utredningen till ett stort antal instanser, både inom och utom universitetet. Utifrån utredningens förslag och remissinstansernas svar har universitetsledningen tillsatt en grupp som ska arbeta vidare med de förslag som utredningen lade fram. Bl.a. ska den se över vilka möjligheter som finns för ytterligare extern finansiering. Enligt uppgift från universitetet ska gruppen redovisa sitt arbete senare i år. Ulf Nilsson menar att det i dag finns goda argument för att ompröva huvudmannaskapet, dvs. i klartext att museets verksamhet läggs direkt under Kulturdepartementet på samma sätt som liknande museiverksamhet. Menar Ulf Nilsson att även de andra museerna vid universitet, dvs. Antikmuseet, Botaniska museet och Zoologiska museet, ska behandlas på samma vis, eller är det bara Historiska museet som är aktuellt? Menar Ulf Nilsson att även andra universitetsmuseer, vid exempelvis Uppsala universitet, ska knytas direkt till Kulturdepartementet? Ulf Nilsson menar vidare att det vore naturligt att museet får sina anslag vägda tillsammans med andra centrala museer men avslutar samtidigt med att peka på museets regionala betydelse och vikten av att museets samlingar får stanna i Skåne. Jag menar att det finns en dubbeltydighet i Ulf Nilssons resonemang. De centrala museerna är en nationell angelägenhet, medan regionala och lokala museer - i första hand - är en angelägenhet för respektive region. Lunds universitets historiska museums samlingar är naturligtvis intressanta även ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv, men museet är i första hand en angelägenhet för regionen. Ansvaret för Lunds universitets historiska museum ligger fortfarande i första hand hos universitetet och dess ledning. Jag kan än en gång bara konstatera att jag vare sig kan eller får föregå den utredning som pågår om verksamheten vid museet.
Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min interpellation om framtiden för Lunds universitets historiska museum. Jag vill också passa på att tacka för att svaret kom så snabbt. Men kulturministerns beskrivning av situationen stämmer inte med den information som jag har från Lund. Orsaken till min interpellation är att Historiska museet i Lund hotas av nedläggning. Under de senaste hundra åren har det här museet tagit ansvar för arkeologiskt material, kyrkokonst och mynt i Skåne. Genom ett riksdagsbeslut 1989/90 gavs museet formellt ett regionalt ansvar för skånska fornfynd. Museet har för södra Sverige samma typ av uppgifter som Statens historiska museum i Stockholm har för stora delar av Sverige. I Lund finns Sveriges näst största samling av fornfynd. Därför menar jag att museet är mycket mer än en lokal angelägenhet för Lund eller för Skåne. Museet har i stället en verksamhet som kan jämföras med Historiska museet i Stockholm. Det är mer en historisk slump att det lyder under universitetet, inte under Kulturdepartementet. Museet grundades år 1735 som ett universitetsmuseum, men i dag är det otidsenligt att universitetet ensamt ska ha ansvaret. Dessutom har den kraftiga urholkningen under de senaste åren av universitetets undervisningsresurser gjort att universitetet måste prioritera kraftigt i sin verksamhet. Det förefaller alltmer ologiskt att ett enskilt universitet ska ha huvudansvaret för en verksamhet av så brett intresse. Fru talman! Min uppfattning är att den här frågan faller under kulturministerns ansvarsområde eftersom kulturministern har ett övergripande ansvar för kulturliv och kulturhistoria i Sverige. Där har kulturministern och jag uppenbarligen olika uppfattning, men frånsett detta stämmer inte ministerns beskrivning av museets situation med verkligheten. Kulturministern sade i sitt svar att det inte är aktuellt med uppsägningar av personal. I själva verket har beslut fattats om varsel av halva styrkan, av tre personer. Dessutom kommer all den registreringspersonal som funnits genom projektbidrag att försvinna till sommaren. Kvar blir alltså tre personer. Museet beräknar att stänga för allmänheten till sommaren. Det är första gången sedan år 1735 som museet beräknar att stänga. Ministern säger avslutningsvis i svaret att hon inte vill föregå en utredning som pågår. Men utredningen är klar, och den gav inget förslag som räddar nuvarande verksamhet. Nu arbetar en grupp - alltså inte längre en utredning - med att försöka hitta lösningar i ett hopplöst läge. Ministern frågar om jag anser att alla universitetsmuseer ska läggas under Kulturdepartementets ansvar. Nej, naturligtvis inte. Det är just Historiska museets verksamhet i Lund med insamling och registrering av fornfynd som gör att museet kan jämställas med andra statliga museer. Tiden rinner ut för Historiska museet i Lund. Innan det är för sent borde kulturministern börja arbeta med att hitta lösningar för museets överlevnad.
Fru talman! Jag är naturligtvis olycklig om de uppgifter som jag lämnat inte skulle vara korrekta. Uppgifterna har vi fått från Lunds universitet. Med detta vill jag gärna ha sagt att det, eftersom det är fråga om ett universitetsmuseum, kanske vore enklare för Ulf Nilsson att interpellera det statsråd som är ansvarigt för Lunds universitet och därmed för universitetets historiska museum. Kanske skulle han få andra uppgifter från Lunds universitet. Jag utgår från att de lämnar korrekta uppgifter. Som sagt: Ansvarigt statsråd för universitetet är den som kanske allra bäst kan besvara frågorna, åtminstone så länge denna del av museet faktiskt ligger inom Utbildningsdepartementets område.
Fru talman! Kulturministern har säkert fått korrekta uppgifter, om de kom för ett tag sedan. Utvecklingen har gått fort, och beslutet om varsel fattades för inte så många dagar sedan. I slutet av sitt svar använde kulturministern uttrycket utredning, men den är nu avslutad. Nu är det en grupp som arbetar - kanske var det bara en felskrivning. Kulturministern säger att jag borde fråga ansvarigt statsråd. Ja, det är ju det som är själva kärnpunkten i min fråga. Jag vänder mig till kulturministern just därför att jag anser att ansvarigt statsråd bör vara just kulturministern. Jag har även motionerat om att huvudmannaskapet för detta bör omprövas. Det är i Marita Ulvskogs egenskap av kulturminister och allmänt ansvarig för kulturpolitiken som jag ställer frågan om inte detta är ett vettigt skäl. Det går ju att jämställa det här museet med andra museer inom Jag anser att vår nationella kulturpolitik har en skyldighet att garantera att museer och kulturverksamhet inte bara koncentreras till Stockholm. Även de statliga museerna som finns på olika håll ska ha en anknytning till det regionala kulturarvet. Jag tycker mig ha hört att även kulturministern har uttryckt den ståndpunkten vid olika tillfällen. Därför undrar jag om kulturministern anser att ett museum av det här slaget är viktigt. Jag ställer också frågan om kulturministern hade varit beredd att lägga ned museet om det från början legat under hennes ansvarsområde, på Frågan är då vad som kommer att hända fortsättningsvis, om den här utvecklingen fortsätter och om Historiska museet i Lund inte längre kan ta hand om fornfynd. Ska registreringen och sorteringen av fynd från arkeologiska undersökningar i Skåne då helt upphöra? Det ska det naturligtvis inte, men vad blir lösningen? Ska alla fynd magasineras, i Stockholm och inte längre visas för allmänheten? Det som troligen kommer att hända, om inte verksamheten vid museet i Lund räddas, är att fynden förs över till Historiska museet i Stockholm, magasineras där och till sist kommer kostnaderna i alla fall att hamna på Marita Ulvskogs kulturdepartement, om man nu vill fortsätta att arbete med fyndsortering och visa fynden för allmänheten, vilket jag utgår ifrån. Jag föreställer mig att alla anser att insamlingen av fornfynd ska fortsätta även nere i södra Sverige. Då är det en dålig och oekonomisk politik att först lägga ned en fungerande museiverksamhet, flytta allt material och sedan ständigt skicka alla nya fynd till Stockholm. Förr eller senare kommer kostnaderna, som sagt, till Kulturdepartementet. Men en flyttning av alltihop till Stockholm blir en väldigt dyr lösning. Därför måste vi redan nu, inte bara trygga verksamheten vid museet utan också ge den möjlighet att utvecklas. En ekonomisk lösning måste enligt min mening bygga på att de regionala fornfynden stannar i Skåne som en del av det regionala kulturarvet.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad över att Ulf Nilsson tycker att jag som kulturminister har skött museifrågorna så väl att jag bör få sköta fler museer. Jag tycker självfallet att detta museum är mycket viktigt. Jag har varit där och tittat på det. Vi har ju inte lagt ned några museer under min tid som kulturminister, utan vi har tvärtom öppnat ett antal nya där staten har ett engagemang. Faktum är att när det gäller ansvarsfördelningen mellan olika departement är det ingenting som jag kan avgöra. Den som kan sakfrågorna bäst beträffande Lunds historiska museum är Thomas Östros, och den som bestämmer om ansvarsfördelningen mellan Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet är regeringschefen. Så jag kan inte göra någonting åt den saken. Däremot är det min sak att se till att kulturminneslagen efterlevs. Lunds universitets historiska museum har en stående begäran om s.k. fyndfördelning i enlighet med kulturminneslagen. Museet har åtagit sig att vårda materialet och kan därför inte göra sig av med det.
Fru talman! Det är klart att om det inte finns några praktiska förutsättningar och inte heller några anslag för att ta hand om materialet kan man inte trolla. Då blir slutsatsen att museet inte längre kan ta hand om fynden. Jag förstår att Marita Ulvskog inte ensam kan bestämma under vilket departement ansvaret för museet ska ligga, men hon kan ju driva fråga och ta upp den i olika sammanhang. Här handlar det om ett museum där en tredjedel av kostnaderna för museet berör universitetsutbildning och forskning. Det vore naturligt att museet även i fortsättningen står för den delen av kostnaden. Men det vore naturligare att den tredjedel som går till att hantera, magasinera och sortera fornfynd och den tredjedel som går till den publika verksamheten låg under samma departement som de flesta liknande museer gör. Jag vet ju att Kulturdepartementet har medverkat till en sådan dellösning där universitet fortfarande står för en del av kostnaden. Jag vill minnas att det gäller ett bildmuseum i Umeå, så den lösningen finns. Jag föreslår inte att Maria Ulvskog omedelbart ska bestämma någonting på egen hand, men jag föreslår att Kulturdepartementet och andra aktivt driver den här frågan så det kan bli en lösning som håller på lång sikt. Det riktigt kostnadskrävande här är magasinsförvaring, konservering osv. Enligt min mening är detta ingen liten lokal fråga för Lund, utan det är en principiell fråga var ansvaret för sådana här verksamheter ska ligga. Jag tycker att de ska ligga under samma ansvarsområde. Dessutom hänger detta samman med att jag och många med mig är djupt engagerade i att historisk och arkeologisk forskning ska hålla en hög kvalitet. Vi har den grundsynen att historisk forskning och historisk kunskap är viktig. Ett samhälle utan historia är som en människa som lever utan minne.
Fru talman! Jag kan bara instämma i Ulf Nilssons kärleksförklaring till kulturarvsområdet och vikten av att vi inte blir historielösa och tappar allt långtidsminne. Det är kolossalt viktigt. Detta museum är självfallet en viktig del av den svenska museivärlden. Som kulturminister kommer jag naturligtvis - utan att jag är direkt ansvarig för detta museum - att noga följa det arbete som pågår i Lund i den arbetsgrupp som nu sitter.

Fru talman! Berit Jóhannesson har frågat mig om jag utvecklat någon strategi i syfte att förverkliga FN resolutionen 1325/2000 och riksdagens mening vad gäller kvinnors roll i krishantering samt vilka åtgärder jag vidtagit i syfte att förverkliga FN-resolutionen inom EU:s krishanteringsstyrka. Dessutom har Berit Jóhannesson frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka kunskapen om genderperspektivet inom Försvarsmakten och för att komma till rätta med diskrimineringen av kvinnor inom myndigheten. Jag vill först säga att jag helt delar uppfattningen att det är viktigt att kvinnor deltar mer i olika sammanhang i militär och civil krishantering och att kvinnors villkor uppmärksammas i kontakter med civilbefolkningen. Det är viktigt att dessa frågor uppmärksammas i de mandat som ligger till grund för FN:s fredsfrämjande insatser. När det gäller EU vill jag särskilt peka på att det svenska ordförandeskapet tog upp frågan om kvinnors roll vid krishantering i ordförandeskapets rapport om arbetet med EU:s säkerhets och försvarspolitik , vilken godkändes på EU:s toppmöte i Göteborg förra året. Fru talman! Berit Jóhannesson efterlyser åtgärder för att öka kunskapen om könsrollsperspektivet inom Försvarsmakten. Sedan hösten 2000 har svenska bataljoner utbildats i dessa frågor som en del av förberedelserna inför insatser i Kosovo. Det är dock angeläget att öka kunskapen om kvinnors villkor i konfliktdrabbade länder ytterligare bl.a. hos de trupper som deltar i FN:s fredsfrämjande operationer. Arbetet bör fortsätta genom ett brett spektrum av fortlöpande insatser. Som ett led i detta arbete beslutade regeringen i dag att anvisa medel till Försvarsmakten för att myndigheten ska genomföra ett seminarium om könsrollsperspektiv på krishantering och internationella insatser. Syftet med seminariet är att inventera och utveckla Försvarsmaktens kompetens när det gäller könsrollsperspektivet på framtida krishanteringsoperationer. En annan viktig fråga som Berit Jóhannesson tar upp handlar om diskrimineringen av kvinnor i Försvarsmakten. Regeringen uttalade där att Försvarsmakten måste förbättra arbetsmiljön för kvinnor och intensifiera sitt arbete med att förändra attityder. Det gällde vidare att förändra det eventuella outtalade motstånd till kvinnliga officerare som kan finnas och som negativt påverkar de kvinnliga officerarnas arbetssituation och ansträngningarna att öka antalet kvinnliga officerare. Regeringen förklarade att Försvarsmakten nu måste vidta kraftfulla åtgärder för att fullfölja det jämställdhetsarbete som pågår inom alla samhällssektorer. När riksdagen i vår har behandlat denna del av propositionen blir det en uppgift för regeringen att ge Försvarsmakten närmare direktiv och uppdrag. Som exempel vill jag först nämna att Försvarsmakten för närvarande genomför en jämställdhetskartläggning i syfte att skapa ett underlag för de fortsatta ansträngningarna och för att kunna bestämma vilka åtgärder som behövs i det framtida jämställdhetsarbetet. Vidare kommer myndigheten i budgetunderlaget för 2003 att redovisa en åtgärdsplan för att öka antalet kvinnliga officerare. Jag vill också nämna att samtliga anställda och de totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt genomgår utbildning som syftar till att stävja sexuella trakasserier. Vid förband, skolor och andra enheter arbetar myndigheten kontinuerligt med att utbilda rådgivare som man kan vända sig till, om trakasserier av detta slag skulle förekomma.

Fru talman! Först vill jag tacka försvarsministern för svaret på interpellationen. Men jag är inte helt nöjd. Jag har fått positiva svar på mina två sista frågor, och jag tar upp dessa senare. Frågorna om en strategi för att förverkliga resolution 1325 om kvinnors deltagande i krishantering och riksdagens uttalade mening samt vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga resolutionen i krishanteringsstyrkan har ministern bara konstaterat har ställts. Jag tolkar bristen på svar så att ingen av frågorna kunde besvaras med ett positivt besked, tyvärr. Försvarsministern påtalar att Sverige tog upp kvinnors roll i krishantering vid mötet i Göteborg. Det finns några meningar om det i ordförandeskapets rapport, men man hänvisar inte till FN-resolutionen. I den fortsatta behandlingen av detta dokument är det risk för att detta kommer bort. I dokumentet på nätet finns det ingenting om detta. Det är viktigt att det här följs upp. Det räcker alltså inte med att man bara har sagt det en gång. Det är bra att von Sydow tycker att frågorna är viktiga, och det är ett första steg. Men det måste ske ett medvetet och framåtsyftande arbete. FN:s resolution gäller ju alla medlemsstater, men jag anser att Sverige har ett särskilt ansvar i den här frågan. Läpparnas bekännelse är viktig, men ett praktiskt steg är värt mer än hundra ord. Myntet kvinnors roll i krishantering har två sidor. Den ena sidan är kunskapen om kvinnors villkor under en konflikt. Jag citerar ur Kvinna till kvinnas brev i december: "Kvinnor blir alltid krigets offer, oavsett var konflikten utspelas och mellan vem striderna står. Vem kan glömma de systematiska massvåldtäkterna under kriget i före detta Jugoslavien? Av de många miljoner människor som lever på flykt i dag utgör dessutom kvinnor och barn nära 90 %." Den andra sidan handlar om vem som identifierar en konflikt, vem som föreslår vilka medel man ska använda för att lösa den och vilka mål man vill uppnå. I dag är det framför allt män som agerar. Dessutom har krishanteringsresurserna utvecklats framför allt på den militära sidan. Då behöver man inte tänka länge för att förstå vilka medel man kommer att föreslå. Om inte genusperspektivet finns med och om kvinnor inte deltar som aktiva aktörer i alla stadier och på alla nivåer, så är det männens normer som gäller. Orsaken till att FN antog resolutionen är ju medvetenheten om den nuvarande krishanteringens inriktning på militära medel och dess effekter, bristande kunskap om kvinnors situation och negligering av kvinnors kunskap och kompetens. Det handlar också om att hitta redskap som inte är militära, att gå in förebyggande med civila medel i en konflikt. Det handlar också om att ha kunskap om de villkor som kvinnor lever under, det våld de utsätts för och att motverka dess effekter. Vidare handlar det om att ha kunskap om genusperspektivet om mäns överordning och kvinnors underordning generellt. Om man inte förstår det, förstår man heller inte varför t.ex. prostitution utvecklas när militären finns i ett land. Det handlar också om att efter en konflikt inkludera kvinnors kunskap för en varaktig och säker fred. I Bosnien, för att ta ett exempel, är det kvinnorna som försöker skapa en fredlig framtid. EU:s krishantering i enlighet med Petersbergsuppgifterna har resulterat i att en massiv militär organisation har utvecklats. Oavsett vad man tycker om denna, är det ingen tvekan om att det är de militära medlen som har utvecklats. Om vi bara tänker tanken att FN-resolutionen genomsyrat planeringen, skulle då den militära krishanteringen fått den dimension och sammansättning som den nu har? Skulle den militära delen ha prioriterats? Nu finns det inte ett ord om genusperspektivet, inte ett ord om kvinnors deltagande. Här har inte FN:s resolution fått någon plats eller någon tanke, så jag vill fråga igen: Vilken strategi och vilka åtgärder har försvarsministern utvecklat för att förverkliga FN
Fru talman! Jag vill göra några kommentarer kring det som har att göra med Sveriges insatser i den internationella krishanteringen. Det viktigaste vi kan göra just nu är att se till att den resolution som FN har antagit vinner ytterligare genomslag. Det är därför som regeringen i dag har fattat ett beslut om att Försvarsmakten ska genomföra ett seminarium om gender eller könsrollsperspektiv på krishanteringen. Där kommer syftet att vara att inventera och utveckla kompetens i Försvarsmakten när det gäller detta perspektiv på framtida krishanteringsoperationer, väcka debatt om frågorna och sprida kunskap också bland andra aktörer i sådan operationer. Så jag vill säga att det är precis detta som regeringen i dag i sitt beslut syftar till att åstadkomma; en strategi för ytterligare genomförande av den resolution som FN:s säkerhetsråd har antagit. Vi kommer att följa detta från Regeringskansliet mycket noggrant. Jag vill också nämna att jag inte helt delar Berit Jóhannessons synpunkt att EU:s arbete inte är synkroniserat med FN:s. I den 57:e sessionen i kommissionen för mänskliga rättigheter förra året välkomnade EU de pågående arbetena med att införa ett könsrollsperspektiv inom alla arbetsområden inom och utom FN. Berit Jóhannesson tycker sig också vilja se mer konkreta exempel på ickemilitära insatser som har detta perspektiv. Jag kan då nämna att Sverige endera dagarna kommer att skicka två personer till EU:s s.k. Task Force i Afghanistan. En av personerna, en kvinna som kommer från UD, kommer att arbeta med mänskliga rättigheter och genderfrågor. Den här personen är expert på frågor om mänskliga rättigheter med speciell inriktning på flickors och kvinnors rättigheter. Hon kommer att arbeta inom EU:s s.k. Task Force för att stödja Afghanistans regerings arbete med mänskliga rättigheter. Jag vill sammanfattningsvis säga att det finns åtskilligt som ska göras för att genomföra de åtaganden som Sverige har via vårt FN-medlemskap och via vårt EU-medlemskap. Självklart finns det säkert mer som vi behöver göra. Det är det som dagens regeringsbeslut syftar till att systematisera. Jag vill också lyfta fram att även inom de civila insatserna finns det utrymme för att införa de perspektiv som säkerhetsrådet har angett som viktigt och som Sveriges riksdag genom förtjänstfullt arbete i försvarsutskottet har angett som inriktning för regeringens arbete.
Fru talman! Jag är glad för de här stegen, och jag ser fram emot resultaten av dem, för det är så viktigt att vi tar fram de här möjliga vägarna att gå, så att vi får en situation där vi verkligen tar hänsyn till kvinnor och där genderperspektivet är en naturlig del. Jag vill ta upp lite grann om jämställdheten inom Försvarsmakten. Jag tycker att det är oerhört bra att försvarsministern så klart och tydligt säger att han är positiv till det här. Detta uttalande från försvarsministern är en mycket viktig grund. Kunskapen och medvetenheten måste genomsyra Försvarsmaktens alla delar. Det här har också två sidor. Det gäller dels kunskapen om genusperspektivet, dels fler kvinnor i Försvarsmakten. Det är två kommunicerande kärl. Vill man ha fler kvinnor i försvaret måste det vara ett jämställt försvar vars personal har kunskap om genusperspektivet. Därför måste det in i alla utbildningsstadier inom Försvarsmakten. Den enskilde officeren som utbildar värnpliktiga måste ha de här kunskaperna. Då får man också fler kvinnor som gör värnplikten. Försvarsministern och jag är ju inte överens om att det ska vara en allmän värnplikt, dvs. att kvinnor och män mönstrar på samma villkor, men det kan vi diskutera senare. Oavsett detta får man fler kvinnor som vill utbilda sig inom yrket med ett jämställt försvar. När Sverige går ut i internationell verksamhet har vi alltså ett genusperspektiv. Vi har kunskap hos alla officerare, oavsett om de är kvinnor eller män, och vi har fler kvinnor.

Fru talman! Utbildning i hela försvarsmakten i könsrollsfrågor, genderperspektiv - ja, det är centralt. Vi har snuddat vid det i debatten, men det är ju på det sättet, vill jag upplysa kammaren om, att inom Swedint, som är vårt utbildningscentrum för de internationella insatserna, utbildar biståndsorganisationen Kvinna till kvinna de svenskar som ska arbeta vid de svenska bataljonerna i Kosovo. Det har skett kontinuerligt sedan oktober år 2000 med två utbildningstillfällen per år. Vid utbildningen informerar man om läget för civilbefolkningen i Kosovo med fokus på kvinnornas utsatta situation, slavhandel och prostitution. Soldaterna får även veta var det finns lokala kvinnojourer för de utsatta kvinnor de kan möta i Kosovo. Det gäller den personal som ska tjänstgöra omedelbart inom utlandsstyrkan. Men det är självfallet att det här också ska ske på andra utbildningsdelar. Jag vill erinra om att hela personalförsörjningen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Försvarsmakten har under överbefälhavaren tagit detta på fullt allvar. Jag kan nämna några punkter. Försvarsmakten har den 28 september förra året utfärdat s.k. stabsdirektiv som pekar på behovet av att vidta kraftfulla åtgärder. Det finns en kunskapsspridning genom Försvarsmaktens nya hemsida från 2001, Tjejer i försvaret. Det pågår ett nordiskt samarbete för att introducera könsrollsfrågorna på olika nivåer i officersutbildningen. Dialogen mellan regeringen och Försvarsmakten innehåller också önskemål om redovisningar, redovisningar och därefter bedömningar från regeringens sida om hur myndighetens arbete utvecklar sig. När det gäller frågan om de kvinnliga värnpliktiga, som är av avgörande betydelse för rekryteringen av kvinnliga officerare eftersom alla officerare hämtas från dem som genomför värnplikten, är det en mycket viktig sak att det inte förekommer någon diskriminering av kvinnliga värnpliktiga. Enligt min åsikt ska samma antidiskrimineringsförhållanden gälla som råder inom andra samhällsområden, t.ex. i arbetslivet, när det gäller förhållandena för och mellan de värnpliktiga. I det perspektivet har regeringen i dag beslutat om direktiv till en utredning som ser över hela den svenska diskrimneringslagstiftningen inklusive eventuella regler om aktiva åtgärder till skydd för de totalförsvarspliktiga. Det innebär att det, om utredningen finner detta riktigt, mycket väl kan bli en lagstiftning som innebär att vi fortsättningsvis kan ge samma skydd mot diskriminering för dem som genomför värnplikten som vad som gäller inom näringslivet.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt spännande att lyssna till von Sydow, för jag tycker att det tas steg nu. Man tar steg, och det är oerhört betydelsefullt. Angående utbildningen som Kvinna till kvinna har på Swedint har det bara varit en mycket liten del, en eller två lektionstimmar. Jag hoppas att försvarsministern nu ser till att den utbildningen blir mer omfattande och fördjupas. Jag tror att det är oerhört betydelsefullt i dagsläget att man ser till att det blir en ordentlig utbildning i de här frågorna. Sedan tycker jag också att det är oerhört betydelsefullt att man nu går vidare med att hela personalstyrkan ska genomsyras av ett jämställdhetperspektiv, hela Försvarsmakten. Det hade vi uppe i Försvarsberedningen, och von Sydow och jag har tidigare diskuterat att detta inte togs upp i propositionen. Men det var väldigt roligt att höra att försvarsministern nu inkluderar det som vi sade i Försvarsberedningen i sitt arbete. Jag tror att det är oerhört viktigt att den här frågan lyfts upp, att man inte glömmer bort den utan att man hela tiden debatterar den, diskuterar den och tar nya steg så att vi verkligen får en försvarsmakt och en krishantering som genomgående har ett genusperspektiv.

Fru talman! Harald Bergström har frågat mig när regeringen avser att lägga förslag till en ny minerallag på riksdagens bord samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att en hög nivå av undersökningsaktiviteter ska råda och därigenom tillförsäkra gruvnäringen framtida livsbetingelser. Remissyttrandena över utredningen Minerallagen, markägarna och miljön har nu noga granskats inom departementet. Sammanfattningsvis kan sägas att utredningens förslag huvudsakligen har mottagits positivt av remissinstanserna, som anser att det är viktigt att åtgärder vidtas för att stärka markägares och nyttjanderättshavares ställning. Flera remissinstanser anser dock att utredningens förslag inte är tillräckligt långtgående. I dag omfattas ca 4,8 % av Sveriges yta av gällande undersökningstillstånd för malm, industrimineral och diamant. Antalet sökta undersökningstillstånd har för år 2001 varit lågt, det lägsta sedan 1993. Minskningen gäller nästan helt Svealand och Götaland. Jämfört med toppnivåerna 1996 och 1997 har minskningen varit ca 65 %. Det ligger komplexa orsaker bakom förändringar av prospekteringsverksamhetens intensitet, bl.a. är metallprisernas nivåer betydelsefulla. En tydlig och stabil minerallagstiftning är en annan viktig faktor. Förslag till förändringar av minerallagen kräver därför stor omsorg. Min bedömning är att det mot bakgrund av remissvaren krävs ytterligare analyser bl.a. av ersättningssystemet och myndighetsstrukturen, men också av internationell lagstiftning och av gruvnäringens globala konkurrenssituation. Ett sådant arbete har därför påbörjats i Regeringskansliet. Ambitionen är att en proposition med förslag till en ny och modern minerallagstiftning, som grundas på hållbar utveckling och där vederbörliga hänsyn tas till mark och sakägare, ska kunna föreläggas riksdagen i början av nästa mandatperiod.
Fru talman! Tack för svaret på mina frågor, statsrådet Messing. Men jag är naturligtvis inte särskilt nöjd. Med kännedom om hur viktigt det är för gruvnäringen och dess framtid som näring, inte minst som exportnäring, att vi har en hög nivå på antalet prospekteringar börjar jag bli orolig. Som statsrådet säger i svaret, och som jag också konstaterat i interpellationen, är vi nu nere på ungefär samma nivå som vi hade för ett tiotal år sedan. Vi vet också att flera andra näringar som förser gruvor världen över med utrustning av olika slag måste ha en rejäl gruvdrift hemma för att kunna lyckas ute i världen. Inte minst för nyutvecklingen av nya IT-styrda maskiner är hemmamarknaden oerhört viktig. Jag har försökt tänka mig in i varför letandet minskat så kraftigt. Jag kan då inte släppa tanken på den oro som ett prospekteringsföretag känner när nära nog alla tillstånd i Syd och Mellansverige väcker rabalder bland markägarna. Eftersom mineralletande är en högrisknäring är det helt naturligt att man då som företag drar öronen åt sig. Den öppenhet och frihet som den tioåriga minerallagen i förstone tycktes ge sken av var inte så stor. Jag tror att man har insett att vår lagstiftning är behäftad med något fundamentalt fel. Detta är enligt min mening att markägarnas ställning är alldeles för svag när prospekteringstillstånd meddelas första gången. Man är som markägare då över huvud taget inte "med på vagnen". Av statsrådet Messings svar framgår att regeringen kommit till ungefär samma ståndpunkt. Men nu hastar det. För att undvika bekymmer för gruvnäringen om fem-tio år måste vi snabbt få en lagändring som rättar till systemfelen så att markägarna kommer till och blir en förhandlingspart redan från början och känner sig delaktiga i mineralprospekteringen. Vi var ju faktiskt utlovade ett lagförslag under hösten 2001. Och nu dröjer det. Jag skulle vilja ha lite fler argument för varför det ska dröja, statsrådet Messing.
Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att komplettera frågeställningen lite grann. Jag tror att det är riktigt att man verkligen genomlyser denna fråga ordentligt. Den är utomordentligt komplicerad. Jag kommer från en del av landet där gruvnäringen har en mycket stor regional betydelse. Inför den fortsatta beredningen av frågan vill jag ställa en fråga till statsrådet utöver det som här har nämnts om markägarnas ställning och om informationsfrågorna osv. Är möjligen frågan om minerallagens relation till miljöbalken också på väg att prövas? Jag vet att miljöbalken är föremål för en utredning, och jag hade glädjen att få en motion bifallen just på den punkten. Men kan statsrådet möjligen initiera, om det inte redan har skett, att utredningen beaktar miljöfrågorna och relationen till miljöbalken och den utomordentligt komplicerade prövning som det innebär då 16 olika lagrum ska samsas i den? Det är ju en komplicerad materia. Jag tror alltså att det är utomordentligt betydelsefullt att vi får relationen till miljöbalken belyst i detta sammanhang.
Fru talman! Först skulle jag vilja understryka det som Harald Bergström säger inledningsvis. Jag delar helt hans uppfattning om gruvnäringens stora betydelse för vårt land, inte minst i ett regionalt perspektiv. Det är viktigt att komma ihåg att vi också i en modern tid med många moderna industrier fortfarande har en stor glädje av den råvara som vi kan ta ur bl.a. malmen. Det är klart att vi på olika sätt ska värna om den som en av våra stora basindustrier. Jag tror att det minskade antalet undersökningstillstånd har flera olika orsaker. Jag sade i mitt svar att vi kan se en tydlig tendens när det gäller var antalet undersökningstillstånd har minskat mest. Vi kan också se att när konjunkturen är lite mer osäker vänder sig företagen ofta till de marker där man med större säkerhet vet att man får igenom sina ansökningstillstånd, alltså på marker där man har provat tidigare. Man blir mer försiktig med att söka tillstånd på helt nya områden. Det kanske ligger i näringens natur när marknaden är lite osäker. Men det är ändå viktigt att vi går försiktigt fram med en minerallag för att hitta en balans, att både värna gruvnäringen som en stor och viktig basindustri och naturligtvis ta hänsyn till enskilda markägare. Man ska också göra det i perspektivet att gruvnäringen i vårt land som är liten internationellt sett men som är stor och viktig för oss också konkurrerar på en internationell marknad. Det menar vi är viktigt. Och där tycker jag och regeringen att en del av remissinstanserna har haft rätt då de har pekat på att den utredning om minerallagen som nu har verkat inte har tittat på och jämfört internationella lagar med den svenska lagen. Och om vi ska ge gruvnäringen större chanser att växa och expandera internationellt tror jag det är en förutsättning. Och det vill vi nu gå vidare med i regeringen och undersöka än mer noggrant. Den andra frågan handlar om myndighetsstrukturen och ersättningsnivån. En del av remissinstanserna har pekat på oklarheter från utredningen. Och jag har respekt för den oro som den här frågan väcker och därmed hellre går lite sakta fram med att lägga fram en proposition och kanske därmed har större chanser att lägga fram en proposition där man har hittat den balans där man både värnar näringen och respekterar den oro som många har skapat. Det är de två huvudskälen till att vi nu går vidare med ett arbete inom departementet för att svara på de utestående frågor som finns. Sedan har vi gjort en del ansträngningar redan. Och i den proposition som vi debatterade här i riksdagen innan jul om regional tillväxt pekade vi bl.a. på en satsning som vi nu gör för att utveckla mineralindustrin när vi lägger fram ett program som omfattar hela 23 miljoner kronor för att markera att det är en viktig verksamhet och en viktig näring. På Åke Sandströms fråga om relationen till miljöbalken kan jag svara att det inte finns något sådant arbete på gång med koppling till miljöbalken. Däremot finns det ett aktivt arbete inom EU med Natura 2000 där vi vill ge EU ett sammanhängande ekologiskt nätverk för utsatta arter och deras livsmiljöer. Vi från Näringsdepartementet är aktiva i arbetet med Natura 2000 för att värna de verksamheter och intressen som vi har i Sverige och också för att värna att vi har liknande lagstiftning som de andra europeiska länderna och ett gemensamt arbete med dem. Det är viktigt av flera skäl. Det är viktigt av miljöskäl, men det är också viktigt för gruvnäringen om vi vill ha ambitionen att den ska kunna konkurrera på en allt större marknad.
Fru talman! Våren 2001, den 9 maj, var jag gäst vid den officiella öppningen av koppar och zinkgruvan i Storliden utanför Malå. Det är troligen enda gången i livet jag får vara med om en så trevlig och unik händelse. Malå i samband med invigningen föredrog departementssekreterare Ann-Christin Cederlund en sammanställning av remissvaren på utredningen Minerallagen, markägarna och miljön. Det är klart att det var tidigt, men då verkade det inte som om det hade tillstött några särskilda problem som behövde analyseras ytterligare. En proposition förutsågs i september 2001, om jag minns rätt. Det ändrades senare till december 2001. Sedan såg jag inte förrän propositionslistan kom att den skulle komma först längre fram i tiden. Och då visste jag inte när. Alltså interpellerade jag. Jag är överens med statsrådet Messing om basindustrins betydelse. Vi är också överens om konjunkturkänsligheten. Beträffande balansen mellan att få en verkligt livskraftig gruvindustri och dess följeindustrier, t.ex. metallurgin som är så oerhört viktig så är Sandviken ett spetsföretag som ligger långt fram i världen när det gäller metallurgi. Och jag är säker på att man inte hade varit där om man inte hade haft en fungerande gruvnäring hemma i Sverige. Jag är glad att höra att statsrådet också vill ha en balans mellan markägare och näring. Detta är oerhört viktigt. Här finns också svårigheten, eftersom vi i Sydsverige - jag är själv smålänning - ser annorlunda på ägandet eller upplever ägandet annorlunda än man gör i norra Sverige där gruvnäringen är en integrerad del i tänkandet. Men det får inte innebära att prospekteringen stannar i Sydsverige också. Det finns gruvor i Sydsverige. De är nedlagda tyvärr, men man har filat fram mycket silver utanför t.ex. Vetlanda. Så heter samhället också Ädelfors. Men, fru Messing, nu är det faktiskt bråttom enligt min mening. Den här processen har tagit, för att säga det på god småländska, åravis. Ska den verkligen behöva göra det? Det är bråttom om vi inte ska få ett bekymmer om fem tio år, för här är ledtiderna långa.

Fru talman! Mycket kort vill jag först säga att vi inte är så små ur mineralsynpunkt i Sverige. Ur ett europeiskt perspektiv, beroende på vilket mineralslag vi talar om, har vi mellan 10 % och 16 % marknadsandel i Europa, och det är rätt mycket. Om det är koppar eller guld som vi är bäst på törs jag inte säga. Jag känner väl till Natura 2000. En ren saksynpunkt är att all tillståndsprövning sker lokalt utifrån miljöbalken. Det är den som helt och hållet är styrande för den stora process som prövningen innebär. Den kan ta tre fyra fem år i det läge som nu råder. Jag skulle vilja rikta en uppmaning och en vädjan till statsrådet att överväga att ge ett tilläggsdirektiv till utvärderingen av miljöbalkens effekter på regional utveckling och sysselsättning, om man inte redan har med detta. Jag vet att de har många frågor redan nu. Men detta är en vädjan från min sida.
Fru talman! Någon klok person har en gång sagt att den som aldrig tvivlar är inte riktigt klok. Jag har stor respekt för denna fråga. Jag har därför låtit förslaget om en ny minerallag ta några månader längre tid, därför att jag helt enkelt vill ge mig och alla andra en chans att fördjupa oss mer i en internationell jämförelse, titta närmare på vilka lagar och vilka ersättningssystem som andra länder använder sig av för att här hemma i Sverige få en bättre motsvarighet i en eventuell myndighetsstruktur och ett ersättningssystem. Jag har all respekt för att gruvnäringen behöver tydliga besked för att våga satsa inför framtiden. Jag tror också att gruvnäringen upplevde ett tydligt besked när vi i propositionen innan jul om regional tillväxt markerade just gruvnäringen som en viktig näring. Vi går även in med pengar för att utveckla den på en rad olika sätt. Vi kommer att fördjupa oss vidare i de två delarna, och vi planerar att komma till riksdagen med en proposition under hösten. Sedan har Åke Sandström alldeles rätt. När jag sade att Sverige är ett litet gruvland i världen kan det vara riktigt, men i EU är Sverige det största gruvlandet. Det är klart att det också ger oss en tyngd i olika sammanhang att markera det, inte minst i det arbete som jag nämnde kring Natura 2000. Det ger oss också skyldigheter att kanske gå i bräschen med en del perspektiv och en del frågor. Jag har inget bättre svar i dag att möta den oro med som Åke Sandström tog upp angående miljöbalken och det arbete vi redan är aktiva i när det gäller Natura 2000. Men jag är beredd att diskutera just den aspekten med miljöministern så får vi se vart vi kan komma i fortsättningen.
Fru talman! Allra först vill jag säga att jag tycker att bergmästaren har gjort ett bra jobb sedan han tillsattes och har hjälpt till väldigt mycket att reda ut de problem som ändå finns med minerallagen. Det vill jag gärna få sagt i den här debatten. Det var väl Tage Danielsson som sade att utan tvivel är man inte riktigt klok. Därför känner jag mig rasande klok just nu eftersom jag tvivlar på regeringen. Jag kan inte säga så mycket mer, för det mesta är väl sagt nu. Men detta är angeläget. En ny lagstiftning behövs, javisst. Det räcker inte med ord och en liten regionalpolitisk åtgärd där, utan det är fråga om förutsättningarna för att hela näringen ska få livsbetingelser. Låt oss se ett förslag.
Fru talman! Det Harald Bergström avslutningsvis säger om bergsstaten tycker jag är oerhört viktigt. Trots att vi nu bereder en proposition ytterligare några månader betyder inte det att allt står stilla och att inget händer. Under år 2001 förmedlade bergsstaten information till 5 643 stycken markägare om beslut om undersökningstillstånd. Av de drygt 5 600 var det bara 43 personer som överklagade till länsrätten. Visst pågår det mycket verksamhet i vårt land. Det är alldeles riktigt med tanke på att vi är EU:s största gruvland.

Fru talman! Åke Sandström har ställt ett par frågor om delar av den service Posten AB lämnar. Låt mig besvara frågorna i tur och ordning. Den första frågan rör den service Posten lämnar till småföretagare. Där hävdar interpellanten att Posten missgynnar småföretagare. Låt mig inleda med att konstatera att Posten är beroende av sina kunder. Småföretagare är en viktigt kundgrupp för bolagets verksamhet. Det är bolagets styrelse och ledning som har ansvaret att driva och utveckla verksamheten så att den lever upp till lagstadgade krav och möter kundernas efterfrågan. Posten AB har genom sitt tillstånd att bedriva postverksamhet i Sverige krav på sig att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Denna service ska motsvara samhällets behov och vara av hög kvalitet. Det är regeringens bedömning att Posten i både glesbygd och i tätort erbjuder en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet. Denna service kommer hela samhället till del. Detta gäller inte minst småföretagare såväl som individer och organisationer. Genom regeringens initiativ regleras numera kraven på den grundläggande kassaservicen i en särskild lag. Kraven innebär att det ska finnas en kassaservice i hela landet som innebär att alla i hela landet har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. Posten tillhandahåller i detta sammanhang också dagskassehantering. Den service som härmed lämnas genom Posten är viktig inte minst för småföretagare i glesbygd. Posten tillhandahåller en mängd tjänster utöver det som regleras i lag och via tillståndsvillkor. Posten tillhandahåller dessa tjänster på marknadsmässig grund. Flera av dessa tjänster utnyttjas av bl.a. småföretagare. Det gäller t.ex. postboxar som interpellanten påpekar i sin fråga. Tjänsten är i dag efterfrågad och uppskattad. På många håll finns det kö efter att få tillgång till denna tjänst. Interpellanten lyfter även fram förändringar av vissa rabatter som ett problem. Priset på övernattbefordrade enstaka försändelser har legat på en oförändrad nivå sedan år 1997. Posten har dock av ekonomiska skäl tvingats reducera vissa rabatter som lämnats vid frankomärkta enstaka försändelser. I detta sammanhang bör påpekas att Sverige vid en jämförelse har en av de lägsta portonivåerna exklusive moms inom hela EU-området. Detta kommer inte minst småföretagen till del. Posten arbetar för att förbättra servicen till småföretagare på olika sätt. De nya servicecentrumen som nu successivt etableras i alla kommuner är ett exempel på det, liksom uppbyggnaden av en elektronisk försäljningskanal som är öppen dygnet runt. Vidare tillhandahåller även Posten kostnadseffektiva marknadsföringstjänster till småföretagare genom olika former av direktreklam. Småföretagarnas situation är ett viktigt område för regeringen. En mängd insatser genom regelförenklingar och inom skatteområdet har hittills vidtagits för att förbättra förutsättningarna för denna grupp. Att stärka situationen för småföretagare är ett kontinuerligt arbete som regeringen avser att fortsätta med. Jag delar dock inte interpellantens åsikt om att Posten missgynnar småföretagare. Jag har därför inte för avsikt att vidta några särskilda åtgärder i just detta avseende. I den andra frågan undrar interpellanten om jag avser att vidta några åtgärder för att trygga en fungerande tidningsdistribution också i de delar av landet där denna sker med Posten. Posten kommer även fortsättningsvis att hjälpa till med distribution av dagstidningar. I glesbygd sker detta genom bolagets ordinarie utdelning av post och i övrigt genom Postens dotterbolag Tidningstjänst Genom att Posten distribuerar tidningar samordnat med övrig postutdelning kan en tidningsutdelning i glesbygd i dag upprätthållas. Enligt gällande regelverk förfogar Posten över priset på denna tjänst. För att inte i längden låta andra kunder subventionera tidningsdistributionen kommer dock priset att justeras. Posten har i dag ett underskott i den verksamhet som berör postdistribuerade dagstidningar. Detta underskott avser Posten att avveckla genom effektiviseringar och prisändringar på ett par års sikt. För 2002 sker inte så stora prisjusteringar som anges i interpellationen, utan det handlar om i genomsnitt 4 Den prissättning som nu planeras inom Posten bygger på att priserna bättre ska spegla den kostnadsstruktur som Posten har för sin dagstidningsdistribution. Posten har inlett en diskussion med tidningsutgivarna i syfte att hitta lösningar på hur kostnadsproblematiken kan hanteras och därmed också trygga ett fortsatt långsiktigt samarbete. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att medborgare i hela landet har likartade möjligheter att bilda sig en uppfattning i olika frågor och ta del av nyhetsförmedlingen. Distribution av dagstidningar i glesbygdsområden är därför av stor betydelse. Mot denna bakgrund införs fr.o.m. i år ett särskilt distributionsstöd för utdelning av dagstidningar på lördagar i glesbygdsområden. Stödet uppgår till 15 miljoner kronor per år och kan lämnas till de företag som ger ut dagstidningar. Presstödsnämnden har fått i uppdrag att utvärdera stödet. Jag bedömer inte att några ytterligare åtgärder är nödvändiga i dag. Regeringen kommer dock att följa denna utveckling mycket noga framöver.
Fru talman! Tack för svaret. Det här är det längsta svar jag hittills har fått under denna period, och det kanske tyder på att det är en bra och viktig fråga. Tyvärr har vi inte samma bild av verkligheten. Det är den jag vill kommentera. Vi är helt överens om att tidningarna är ett av de viktigaste medlen för att upprätthålla demokratin. Det är väsentligt att det finns minst två tidningar att välja mellan för medborgarna på en ort. Det är ett viktigt steg mot att garantera en allsidig samhällsdebatt. Där har regeringen och Centerpartiet en samsyn. Det är bra. Vi torde också vara överens om att det är viktigt att tidningsutgivningen verkligen fungerar. Detta gäller särskilt för de glest bebyggda områdena i landet. Det får därför inte vara så att ett statligt bolag, som dessutom till viss del har en monopolställning, höjer priset för tidningsdistribution med 33 % så att tidningsutgivningen hotas. Samdistribution är ofta inte ett möjligt alternativ i glesbygd. Då slår prishöjningen hårt. I värsta fall kan tidningsdistributionen på sikt och en del av tidningsutgivningen som helhet hotas. Det gäller inte bara i norra Sverige utan i stora delar av landets skogsbygder, alltså även i Syd och Mellansverige. Detta är inte acceptabelt av ett statligt bolag. Jag vill återkomma till siffran 33 %. Det är den uppgift vi har. Det är mycket svårt att förstå vad det är som tvingar Tidningstjänst AB att höja priset så mycket. Av årsredovisningarna framgår en tämligen konstant vinstnivå på 10-20 miljoner kronor per år. Jag har siffror för de sex senaste åren här. Varför denna dramatik när företaget går med vinst? Det är svårt att förstå varför man plötsligt måste ta till en sådan exceptionell åtgärd. I interpellationen framhåller jag 33 % på två år. Av svaret framgick att prishöjningen för detta år är 4-5 %. Detta aktualiserar, fru talman, frågan om det inte är dags att införa ett pristak även för posttidningspriserna. Fru talman! Att hävda ett underskott är ett klassiskt argument från Postens sida på detta område också. Hur stort är detta underskott, exklusive lördagsutdelningen? Tror Rosengren att Postens lönsamhet skulle förbättras om distributionen av dagstidningar upphör? Om nu Posten prissätter sig ut ur marknaden genom att avstå från att distribuera tidningar, ökar eller minskar möjligheterna för Posten att upprätthålla servicen totalt sett? Fru talman! Det är bra att diskussionen med tidningsutgivarna har kommit i gång. Dessa har ett behov av att tidningarna ska komma ut på morgonen. Det är också dags att i samförstånd få i gång en diskussion om samordningen av distributionen mellan Presam där det är aktuellt. Vi skulle med gemensamma krafter kunna skapa ett servicenät där både tidningar och brev kan delas ut till rimliga kostnader i hela landet. Det beror på om man är villig att tumma på begreppet övernattbefordran på breven. Har regeringen undersökt intresset och inställningen till hur viktigt småföretag och medborgare i glesbygden tycker att övernattbefordran är av vår post i relation till att få post och tidningar bara några gånger i veckan?
Fru talman! Tidningsutgivningen är viktig för Posten. Det är en kund man vill ha. De prisökningar som Åke Sandström tar upp är spekulationer. Det har gjorts prishöjningar för 2002, men för 2003 och 2004 finns inga. Jag vill avvakta de diskussioner som nu förekommer och ska förekomma mellan Posten och tidningsutgivarna. När jag har gjort det kan vi fortsätta denna diskussion. Posten beräknar underskottet som berör postdistribuerade dagstidningar till ca 75 miljoner kronor år 2001. Det utgör bakgrunden till de diskussioner som nu förs inom Posten. Mina svar är följande: 1. De prisökningar som Åke Sandström tar upp är spekulationer. Jag vet inte vad det blir för prishöjningar. 2. Innan någonting händer är det viktigt att tidningsutgivarna för en diskussion med Posten. Om det går att uppnå rationalitet genom att utnyttja varandras distributionskanaler etc. är en fråga som man får återkomma till.
Fru talman! Inledningsvis hoppas jag att man tror på varandras uppgifter. Det är min utgångspunkt. Den uppgift som jag hävdar i interpellationen har framförts från Postens bolag Tidningstjänst AB till tidningsutgivarna, dvs. att på två års sikt, med början den 1 januari 2003, ska portot höjas från 2:25 kr till 3 kr per tidning. Enligt mitt sätt att räkna är det 33 %. Fru talman! Jag och flera andra i denna kammare har uppmärksammat Postens prissättning av olika tjänster. Prissättningen och relationen till småföretagare är den andra delen i min interpellation. I en debatt med statsrådet Sahlin i höstas om priset på enstaka brevförsändelser ifrågasattes lämpligheten i att avskaffa ett pristak för en tjänst där Posten har drygt 99 % av marknaden. Ytterst skulle det bli ett hårt slag mot landets småföretagare. Jag fick då ett löfte om att företagarnas organisationer skulle höras i den utvärdering som PTS ska göra i denna fråga. När jag har tagit del av den missivskrivelse som PTS har skickat ut har jag noterat att inte någon företagarorganisation har blivit underrättad eller inbjuden till en sådan dialog. Det är beklagligt. Posten anförde dock att någon prishöjning inte var aktuell. Det verkar märkligt att först, sent i augusti, begära hos regeringen att få höja priset och en och en halv månad därefter säga att det inte är aktuellt. Det kan ha olika orsaker, men alla Konkurrensverkets fällningar för otillåtna konkurrensmetoder gentemot City Mail tidigare är ju väl kända. Posten har i princip alltid hävdat att deras prishöjningar är till för att täcka ökade kostnader. Men är det då särskilt lämpligt att Posten deltar i en omfattande sponsringsverksamhet och att man kompenserar ett minskat antal transaktioner med att sälja cd-skivor och teaterbiljetter, i stället för att minska lokalkostnader och minska Internetsatsningar, när Telia redan har etablerat sig på området i fråga? Jag har flera exempel på det. Kort sagt: Varför ägnar sig Posten inte åt det som Posten framför allt är bra på, nämligen att distribuera brev, paket och tidningar samt även tillhandahålla en bra kassatjänst? Näringsministern är ansvarig för ägandet av Posten AB, och min fråga är: Är det inte dags att tillsätta en särskild grupp eller kommission som får i uppdrag att övervaka priserna där Posten inte har någon konkurrens, alternativt hela prissättningspolitiken? Fru talman! Rosengren berör också vilka insatser som har gjorts för småföretagen och ifrågasätter om jag har rätt i min interpellation. Regelförenklingar nämndes. Det var kanske lite synd för statsrådet, därför att där har det inte hänt särskilt mycket. Om jag kunde få be om tre exempel på regler som har tagits bort under det senaste halvåret skulle jag vara mycket nöjd med ett sådant svar. Sedan säger Rosengren att han inte delar interpellantens åsikt att Posten missgynnar småföretagare. 1 200 kr tycker jag att det är en ganska stor höjning. Om lantbrevbärarservicen dras in och om portohöjningen är rätt kraftig inom olika områden är det också en klar kostnadsökning. Vi kan återkomma till dessa frågor, som sagt var, men helt klart är att småföretagen under de senaste åren har fått en kostnadsökning på flera punkter.